Herr talman! Jag kanske skall börja med att be om ursäkt för att jag uppträder så här sent, men jag har inte tillfälle att delta i överläggningen i morgon förmiddag, och det har ställts ett par frågor som jag tycker att jag har anledning att besvara. Herr Wallmark sade att han talade till tomma statsrådsbänkar. Jag kan tala om att han dock inte talade för döva öron, eftersom jag hade tillfälle att lyssna i en högtalare till vad han sade samtidigt som jag tog del av en del annat material. Jag vill säga till herr Wallmark, att man bör vara en smula försiktig när man gör en sådan generalisering som han gjorde när han sade att regeringspartiet söker inkompetensförklara dem som sköter vårt näringsliv. Var och när har det sagts? Jag vill framhålla att vi behöver ett väl fungerande näringsliv med möjligheter att tillgodogöra sig de tekniska uppfinningarna, att rationalisera och effektivisera i syfte att klara konkurrensen inte minst ute på världsmarknaden. Vid åtskilliga tillfällen har vi förklarat, och jag vill gärna upprepa det här, att vi har goda företagsledare, duktiga tjänstemän och arbetare. Hur skulle det eljest varit möjligt att vi de senaste dagarna fått ta emot en redovisning som klargör, att trots ett kärvt konjunkturläge ute i världen och även i vårt land ökar den svenska industrin sin export med 6 procent? Jag tycker att det är ett talande vittnesbörd om dess förmåga att verkligen hävda sig, trots ett relativt högt kostnadsläge. Men det är klart att vi också ser det som en uppgift att, där anledning finns, kritiskt granska vad som händer och sker inom industrin. Under senaste tiden har det varit anledning att rikta uppmärksamheten på företagsnedläggningar och avskedanden. I det sammanhanget har tidpunkten för meddelanden om avsked osv. kommit i blickfånget. Vi hade för kort tid sedan en överläggning med företrädare för SAF och tjänstemannaorganisationerna jämte LO. Det gällde frågan om varseltider. En av representanterna för tjänstemannaorganisationerna «redovisade, «att tjänstemän på en plats hade fått brev hem till sin bostad från företaget. De var själva inte hemma utan deras hustrur tog emot breven, ringde till arbetsplatsen och meddelade sina respektive män: »Du har fått ett brev från ditt företag.» Breven öppnades och lästes upp — det var en uppsägning, ett meddelande om avsked. Kan man säga att detta är en tillfredsställande ordning? Det är undantag som bekräftar regeln, blir invändningen. I allmänhet fyller man de anspråk som ställs och följer de överenskommelser som är träffade. Men har vi ingen anledning att angripa undantagen? Hur är situationen för dessa människor, som blir uppringda hemifrån och i det ögonblicket får sitt besked ute på arbetsplatsen, på kontoret: du är avskedad från ditt jobb från och med ett visst datum? Det är klart att sådant leder till en reaktion. Och avsikten med reaktionen är att söka få en bättring till stånd, undvika en upprepning. Jag skulle vilja fråga herr Wallmark, om han anser att det inträffade är någonting som man kan försvara. Jag tror inte att han gör det utan är överens med mig om att detta måste vi påtala och försöka komma fram till en bättre tingens ordning. om uppsägningarna sent. Motsvarigheter inträffar på andra håll — kommunerna och de anställda hålls inte underrättade om vad som komma skall, man får leva i ovisshet tills mycket, mycket sena besked kommer. Är det inte möjligt att åvägabringa en bättre ordning såväl från företagets sida gentemot de anställda som i förhållande till kommun och även i förhållande till staten? Det är mycket möjligt att detta är frågor som bör gemensamt diskuteras mellan företrädare för statsmyndigheterna, kommunerna, organisationerna, företagen och de anställda. I den mån det är detta, som herr Wallmark efterlyser när han frågar om vi är beredda att ta initiativ till överläggningar med parterna inom näringslivet, så säger jag ja på den punkten. Problemet om varseltiderna har vi, som jag redan har påpekat, tagit upp till överläggning. Diskussionerna fortsätter nu under arbetsmarknadsstyrelsens ledning, och jag hoppas att man där skall komma till resultat som blir tillfredsställande för alla parter. Då det gäller trygghetsproblemen är det väl alldeles självfallet att trygghet i anställningen tillhör det väsentligaste. I den mån jag vet att jag har min arbetsplats att gå till, att jag har mitt jobb, min inkomst och garantier för mig och för min familj, är det klart att jag känner trygghet. Den tryggheten ligger ju i att vi har bra företag i ett väl fungerande näringsliv, På den punkten har vi ju också sagt att vi är intresserade av ett samarbete för att ge möjlighet för detta näringsliv att utveckla sig vidare. Vi är beredda att göra nya gemensamma ansträngningar för att skaffa det kapital som krävs för ett näringsliv i en längre gående utveckling än den vi hittills har uppnått. Investeringsbanken är ett av resultaten i detta avseende, och jag tror att efter hand växer förståelsen för denna institution. Jag har också haft anledning att uppmärksamma ett annat anförande, det som har hållits av herr Axel Andersson. Han har resonerat omkring ett företag; han har själv angett namnet, Hägglund & Söner i Örnsköldsvik. Herr Andersson vill göra gällande att från regeringspartiets sida har Hägglund & Söner valts som en syndabock. Det har satts in en propaganda mot företagsamheten, och då har detta företag kommit att sättas i förgrunden. Herr Andersson har varit vänlig nog att till kammarens protokoll läsa in ett referat av ett anförande som jag höll i fjol, inte såvitt jag kommer ihåg den 27 oktober — jag förmodar att det var en felsägning — utan den 27 juni, strax efter midsommar, då vi gjorde en resa med journalisterna där uppe. Jag förmodar att det var det tillfället som herr Andersson tänker på. Denna resa — om jag får nämna det som hastigast — avsåg ju inte en grundlig inspektion av företagen, utan syftet var att visa vad lokaliseringspolitiken åstadkommit norr om Dalälven. Vi började i Sollefteå och reste sedan runt i Ådalen utmed kusten och besåg en rad orter. Resan hade alltså inte att göra med något slags inspektion eller ett inträngande i och en djupgående analys av ärendet Hägglund & Söner, för att nu använda herr Anderssons ord. Jag har ingenting att ta tillbaka av det jag sade i ett tacktal vid en lunch, nämligen att det finns tekniskt kunnande och ekonomiskt förutseende inom företaget och att man från företagets sida har visat ett ansvar för de människor som redan arbetar i företaget, deras familjer och även de nyanställda. Det är möjligt att man kan diskutera hur avancerat det ekonomiska förutseendet var. Men i övrigt har jag ingenting att ta tillbaka. Jag bedömer fortfarande dem som står i ledningen för företaget som duktiga. Jag tror också att företaget har goda möjligheter att klara sig. Sedan kan man naturligtvis diskutera hur företaget kommit in i det läge där det nu befinner sig. Det är litet svårt, herr talman, att i det enskilda fallet ange allt det man vet. Men så mycket är ju bekant att företaget expanderat mycket snabbt. Det är också bekant att det 1957/58 lät industrins utredningsinstitut göra en som jag förmodar grundlig utredning av frågan om det fanns förutsättningar för expansion där företaget befann sig eller om kostnadsläget skulle göra det fördelaktigare att lokalisera verksamheten till annat område. Det har av ledningen för Hägglund & Söner sagts mig, att utredningens resultat blev en rekommendation att flytta hela företaget från Västernorrland till Mellansverige eller till södra Sverige. Det skulle vara fördelaktigare ut kostnadssynpunkt. Men i Bröderna Hägglunds fanns det inbitna norrlänningar och de bestämde sig 1959 för att stanna med den huvudsakliga delen av verksamheten där uppe. Så kommer man in i en mycket expansiv utvecklingsperiod, Det är framför allt utvecklingsarbetet med krigsmateriel, den hydrauliska lyftkranen, arbetet med bussar, spårvagnar osv. som vinner framgångar. Tekniskt är en del av dessa produkter bedömda av tekniker som genialiska.

Jag skall nu inte fördjupa mig i alla de överläggningar som fördes mellan företaget, kommunen och arbetsmarknadsstyrelsen.

Man angav att ett behov av ytterligare mellan 100 och 150 personer snart skulle uppstå, eftersom man väntade någon ytterligare stor order, vilken man också fick. Expansionskraften var alltså klart dokumenterad 1964/65, när vi fick kontakt med företaget och dess verksamhet. Men låt mig gärna tillstå att vi bedömde läget så att de hade behov av ett betydande kapital för att verkligen kunna genomföra en sådan expansion. Det har de ju själva medgivit. De hade inte ett eget kapital som var tillräckligt för denna omfattande expansion, där man snabbt skulle komma upp i en omsättning på över 150 miljoner kronor — beräkningarna för 1967 har ju legat vid ungefär 180 miljoner kronor. Det var i det läget 1964 som regeringen erbjöd företaget ett samarbete. Vi ställde oss beredda — det har också tidigare meddelats — att bilda ett företag, där staten skulle gå in och se till att man fick det nödvändiga kapitalet, exempelvis enligt Uddevallamodell. Vi var mycket långt framme i förhandlingarna. Tyvärr inträffade sådana händelser av mera personlig art att företaget drog sig ur och sade nej till ett sådant arrangemang. Diskussionerna går därefter över på om vi via ett statskommunalt beredskapsarbete skulle kunna bistå kommunen så att den kunde bygga en industrihall åt företaget som möjliggjorde den expansion som man förutsåg. Det blev också resultatet. Jag vill inskjuta att detta var innan den nya lokaliseringspolitiken trätt i funktion. Från statens sida ställdes 6 miljoner kronor till förfogande, Byggnaden beräknades kosta 18 miljoner kronor — kommunen svarade för den återstående delen. Företaget fick dessutom en kreditgaranti på 10 miljoner kronor och sedan ytterligare en på 5 miljoner kronor via kommerskollegium efter beslut i regeringen, men jag skall inte följa hela utvecklingen. I början av 1967 anmälde företaget att man hade behov av en ytterligare kreditgaranti på 10 miljoner kronor — man var således i ett ansträngt likviditetsläge. I första hand blir det ju företagareföreningen som får ta emot sådana ärenden och göra de första undersökningarna. Man anmäler ärendet, och regeringen förväntar att få in handlingarna från företagareföreningen och kommerskollegium, som har att ta ställning innan ärendet slutgiltigt går till regeringen. När vi fick in ärendet i början av april säger vi, att det är fråga om ett betydande kapitalbelopp.

Vi gör det, och vi meddelar såväl företaget som dess bank att så skett och att vi är beredda att ta upp förhandlingar om denna nya kreditgaranti. Eftersom kapitalbehovet var stort, sade vi att vi var beredda att gå in med 3 miljoner kronor fram t.o.m. den 30 juni, men under förutsättning att företaget undertecknar en förbindelse att man inte skall avyttra någon del utan att detta underställes staten. Och det är vi överens om. Kreditgarantin beslutas i maj, och så kommer vi fram till ungefär midsommar, Då är våra experter färdiga. De har förslag till rekonstruktion och förelägger regeringen en rekonstruktionsplan. Jag kan säga så mycket som att denna rekonstruktionsplan innefattar ett behov av kapital som går längre än vad denna kreditgarantiansökan innebar. Men rekonstruktionsplanen innehåller också att man under en 18-månadersperiod räknar med att på nytt ha kommit in i ett läge, där man har en god avkastning av verksamheten. Man tar också upp problemet om ett par verksamhetsgrenar som inte ger tillfredsställande resultat och där det kan ifrågasättas om de inte bör avvecklas. Eftersom vi fick denna plan vid midsommar, ungefär en vecka före det att vårt avtal utlöpte, begär vi förhandlingar på nytt, tar upp dem med banken och säger: Vi är beredda, men vi måste ha mer tid. Vi är beredda att gå in med ytterligare tre miljoner kronor i form av en kreditgaranti under samma förbindelse från företagets och bankens sida att ingen del av företaget avyttras utan att frågan underställs staten. Vi säger också att vi är beredda att påbörja nya förhandlingar omkring den 15 augusti för att söka komma fram till en mera slutgiltig uppgörelse om företaget och den rekonstruktion som vi ser som nödvändig.

Det är självfallet svårt att ange vad det här rörde sig om — kanske 20 eller 30 miljoner kronor, men det är klart att belopp av den storleken är en ansträngning för vilket företag som helst. Jag har offentligen tidigare meddelat att vi fick besked från bankens sida den 29 på morgonen att »vi är beredda att godta den nya förbindelsen». Då säger jag att det är utmärkt, då kan vi ta beslut. Men, säger man från bankens sida, vi kan inte kalla företagets styrelse till ett sammanträde förrän i början av nästa vecka. Detta var en torsdag. Man kunde alltså inte kalla den förrän på måndagen eller tisdagen. Då svarar jag att vi har konselj i morgon, den 30. Vi kan ta ett beslut i konselj, reservationsvis, och expediera det när vi har företagets förbindelse undertecknad och i kanslihuset. Från bankens sida säger man då att man anser att företaget hade behövt mer pengar och att det förhållandet att vi inte går upp till hela beloppet, dvs. med ytterligare 4 miljoner kronor, kommer att påskynda ansträngningarna att avveckla någon del av företaget. Och det hade vi ju ingenting emot, om man på det sättet kunde finna en lösning. Vi hade en förbindelse att staten skulle underställas en eventuell sådan försäljning. Vi hade besked från bankens sida att en ny sådan förbindelse skulle undertecknas och att alltså ett eventuellt förhandlingsresultat skulle underställas oss innan det blev slutgiltigt gällande. Vi hade alltså vetorätt. Jag säger det här inte minst av den anledningen att vi hade fått telegram från kommunalmän och från de anställda vilka uppgav att de inte visste något om vad som försiggick och att de ville ha information. Sedan jag samma eftermiddag, den 29, fått besked från banken kunde jag meddela kommunalmännen — en av dem ringde nämligen upp mig — att de kunde ta det lugnt; vi har nu en ny förbindelse för de närmaste tre månaderna och ni kommer att få vetskap om det inträffar något särskilt. Herr talman! Detta är en ingående redovisning av vad som förekommit, men jag anser den så angelägen inte minst med hänsyn till kontaktverksamheten mellan kommunerna och kanslihuset.

På den vägen fick vi alltså veta vad som försiggått, samtidigt som vi hade ett som vi trodde öppet och förtroendefullt samarbete med banken, som meddelat oss att vi var överens om en ny förbindelse gällande ytterligare tre månader. Självfallet tar vi kontakt med banken och ber dem komma upp på eftermiddagen. De redovisar då att de fört förhandlingar fram till ett resultat. När vi då frågar dem om de inte behöver våra tre miljoner kronor säger de att de inte behövs. Avtalet undertecknades efter kl. 12 på natten, därför att det avtal som gällde mellan staten, företaget och banken löpte ut då. De anställda får besked den 30. En del av dem, personalen vid Halmstadsföretaget, var redan på semester och skulle när de kom tillbaka från semestern få besked om att då fanns det inte längre något arbete för dem. Det är handläggningen av detta ärende som vi angriper. Det är mycket möjligt att det är olycksfall i arbetet, bristande kontakt mellan dem som skött förhandlingen mellan banken och företagsledningen. Den bild jag fått efteråt tyder mycket på det, men det hindrar inte att vi kritiserar förfaringssättet. Det är detta som jag velat säga utåt. Vi är beredda på samarbete med näringslivet, öppet och förtroendefullt. Men då måste vi också mötas av samma attityd och inte av att det bakom ryggen på oss förs förhandlingar i en helt annan riktning och där vi ställs helt utan möjligheter att påverka utvecklingen. Detta är kärnfrågan, herr Axel Andersson, som gett oss anledning till de kritiska anmärkningarna. Hädanefter har vi anledning att i första hand hoppas på att vi skall kunna fortsätta ett förtroendefullt samarbete. I den mån vi inte haft tillräckliga möjligheter att skapa all den kontakt som vi behöver, måste vi skapa sådana möjligheter.

Herr talman! Jag tackar herr statsrådet Johansson för svaret. Vi kunde ju konstatera att han inte var lekamligen närvarande, men tydligen har han varit andligen närvarande och följt debatten. Vi är djupt tacksamma för att någon i regeringen över huvud taget har lyssnat på vad vi säger här i kammaren. Jag välkomnar de mycket modesta tongångar som statsrådet använde i sitt svar till mig. Hade debatten i dessa frågor förts i den andan och med den tonen så hade vi inte fått den infekterade diskussion som förekommit runt om i pressen och som även förekommit i denna kammare. Denna offentliga debatt, denna klappjakt som pågått gentemot svenskt näringsliv kan ju inte ha undgått statsrådet. När statsrådet talar om människor som plötsligt blir avskedade och frågar mig om jag godtar det förutsätter han att jag inte gör det. Han har alltså redan å mina vägnar svarat. Det är självklart att jag inte gör det. Samtidigt säger han att det är undantagen som bekräftar regeln och håller ett mycket förnämligt anförande just om det fria näringslivet som grunden för de anställdas trygghet. Det var ungefär samma ord jag själv använde i mitt anförande. Jag tillfrågades om varifrån jag får mina påståenden om anklagelser mot näringslivet. Ja, jag går förbi sådana uttalanden som en socialdemokratisk tidning har gjort, där man liknat vissa näringsidkare vid tjuvar och langare. Statsministern tog i andra kammaren också avstånd härifrån. Men vi har i denna kammare framstående medlemmar som i offentliga anföranden har talat om att näringslivet kastar ut folk. Det är en generalisering. Statsrådet har själv i denna kammare talat om arbetskraft som under årtionden exploaterats av näringslivet. Det är en generalisering, som dessutom är felaktig. Det finns andra statsråd som till och med har upprepat i denna kammare att näringslivet är ansvarslöst och säljer sina anställda för en bråkdels produktionsökning. Det är en generalisering. Diskussionen har inte gällt undantagen. Jag är alldeles medveten om att sådana undantag förekommer, och jag tycker lika illa om dem som statsrådet, men hade vi diskuterat undantagen hade vi fört diskussionen på ett helt annat sätt. Hela anfallet mot svenskt näringsliv har varit en generalisering. Om det positiva svar som statsrådet nu har gett på min fråga innebär att man tar upp dessa förhandlingar med företrädare för näringslivet ser jag detta som slutet på denna attack emot näringslivet. Jag skall följa dem med stor uppmärksamhet och påminna om vad statsrådet har sagt i denna kammare i dag, nämligen att näringslivet i stort sett sköter dessa personalfrågor bra. Vi är överens om att vi skall ta avstånd från de undantag som kan förekomma, men vi skall inte göra det i samma svepande generella nedgöranden av svenskt näringsliv som tidigare förekommit. Jag tackar statsrådet för svaret och hoppas att jag får se ett positivt initiativ omgående.

Herr talman! Det var en mycket lång redogörelse beträffande fallet Hägglund & Söner som kammaren fick lyssna till. Statsrådet började med att säga att det var jag som hade angivit namnet på företaget. Statsrådet skulle ha varit in ne i andra kammaren och hört hur statsministern dundrade på beträffande Hägglund & Söner. Han undanhöll sannerligen inte namnet, utan han brassade på för fullt gentemot företaget. Där fanns det inte några sådana tillägg som statsrådet Johansson gjorde då han talade om att det fanns duktigt folk i företaget och att statsrådet trodde att det fanns goda möjligheter att företaget skulle klara sig. Han hade en hel del positivt att säga i sammanhanget. Något sådant märkte 1 varje fall inte jag under den korta stund jag lyssnade till statsministern. Nu skulle det tydligen betyda en del att det jag citerade skulle vara från en tidning den 27 juni och inte, som jag trodde, den 27 oktober. Nog förefaller det mig egendomligt att både den redaktionssekreterare, som plockade fram lägget åt mig, och jag skulle ha missuppfattat datum på detta sätt. Naturligtvis har det väl ändå en viss betydelse, därför att situationen kan inte så plötsligt förändra sig under några få månader. I ett tidigare anförande har jag sagt att jag har haft både möjlighet och anledning att följa utvecklingen inom Hägglund & Söner ganska noga.

Statsrådet konstaterade ju själv att det rådde brist på kapital, och det kostar i alla fall en hel del att riva ner en stor anläggning och bygga upp en ny på en annan ort. Att jag känner till detta beror helt enkelt på att jag, som jag också tidigare nämnde, åtminstone vid två tillfällen har varit ganska kritiskt inställd till Hägglund & Söner. Det senaste tillfället var när företaget skulle köpa ett område på drygt 100 000 kvadratmeter av Örnsköldsviks stad. Då jag inte var så angelägen om en så stor försäljning — jag ansåg inte att den marken var nödvändig för företaget — beskylldes jag av Aftonbladet m.fl. för att vara orsak till att Hägglund & Söner skulle flytta ifrån staden. Men det må vara hur som helst med den saken. Som statsrådet konstaterade kom man år 1964 underfund med att man behövde nya lokaler. Dessa lokaler kom också till stånd dels genom lokaliseringsbidrag och dels genom tillskott från Örnsköldsviks stad. Den här långa utläggningen ledde till att företaget hade handlat bakom ryggen på regeringen. Man frågade varför inte Handelsbanken underrättade regeringen om att Hägglunds förde förhandlingar med andra. Varför fick vi inte veta någonting om dessa förhandlingar? säger statsrådet. Ja, mina erfarenheter av förhandlingar är i alla fall att medan förhandlingar pågår springer man inte omkring och pratar om vad som försiggår vid förhandlingsbordet. Den enkla sanningen i det här sammanhanget är vidare att situationen för Hägglund & Söner var så prekär att bolaget inte tålde det minsta uppskov. Det gällde att handla ytterst snabbt, om man över huvud taget skulle kunna betala ut avlöningarna till sina anställda och om man skulle få de leveranser man behövde för att fortsätta verksamheten. Det är väl ändå känt att företaget hade börjat få stora svårigheter med sina l1everantörer. Som jag och många med mig i örnsköldsviksområdet har uppfattat saken, fanns det ingen annan utväg. Talet om utredningar, att man skulle skicka upp ekonomiska experter 0. s. v. är ju ingenting så där absolut fast att lita på.

I fallet Hägglund & Söner skulle det ha varit ännu bedrövligare för de anställda om det hade gått så långt. Jag sitter naturligtvis inte inne med de uppgifter som statsrådet gör om hur långt regeringen eventuellt hade tänkt sträcka sig i fråga om krediterna och pengarna till Hägglund & Söner, men att det måste ha gällt mycket stora belopp vet vi allesammans.

Herr talman! Det är naturligtvis olustigt att diskutera ett enskilt företags situation, när en part inte är representerad. Jag märkte på statsrådet att han mot den bakgrunden var angelägen om att ådagalägga en viss återhållsamhet. Man kan naturligtvis säga att om regeringen får frågor om detta, så är den tvingad att ge besked, men frågan är, om inte regeringens kritik mot Hägglund & Söner har utlöst frågorna här i riksdagen. Jag vill ställa ett par frågor som jag fann anledning till när jag åhörde statsrådets beskrivning. Vi har hört talas om de olika etapper i vilka företaget har fått stöd: först stödet via kommunen till verkstadslokalen, sedan 10 miljoner och därefter ytterligare 5 miljoner i kreditgarantier. Det är rätt stora kreditgarantilån. Jag föreställer mig att kommerskollegium och sedan regeringen innan de fattade beslut om lånen måste ha underrättat sig mycket väl om företagets situation. Får jag fråga: Är det inte så att det redan nu finns en bestämmelse knuten till kommerskollegii lån, som innebär att företaget skall hålla sina handelsböcker öppna för att det skall vara möjligt för kreditgivaren att se hur situationen är? Om jag har rätt i detta antagande, vill jag fråga: Hur kom det sig att man behövde ytterligare tid för att ta ställning till de 10 miljoner kronor som den sista diskussionen nu gällde? Härav hade bo laget fått 3 miljoner kronor och skulle sedan få ytterligare 3 miljoner kronor. Det skulle då ändå återstå 4 miljoner kronor av de totala 10 miljoner kronor som företaget hade anmält behov av i början av 1967. Vad var det som gjorde att man, trots att man hade ledning av de undersökningar som måste ha föregått de 10 miljoner kronor och de 5 miljoner kronor som tidigare utlånats, behövde så lång tid för att ta ställning till det sista kravet? Jag ställer ytterligare några frågor. Var det en tillfällighet att inrikesministern kom ait formulera sig så här? »Den 29 juni fick vi besked att banken var beredd att godtaga den nya förbindelsen.» Något senare säger inrikesministern: »Ööverens med banken». Jag försökte lyssna mycket noga, men jag hörde aldrig inrikesministern säga: »Överens med Hägglunds». Är det en tillfällighet?

Det var bara takten i själva avvecklingen som kunde diskuteras. Jag vill sedan, herr talman, säga några ord beträffande banksekretessen. Jag har tidigare framhållit, att om samhället går in med krediter i en allvarlig riskzon, anser jag det vara självklart att samhället skall ha samma möjligheter att hålla sig underrättad som varje annan kreditgivare, som har placerat pengar i en allvarlig riskzon. Men beträffande lokaliseringslånen och bidragsprövningen finns det ju en regel, som säger att något beslut inte fattas därom med mindre än att krediterna i övrigt är ordnade. Det avser då även rörelsekrediter, som alltså inte kan beviljas som lokaliseringslån. Man kan den indirekta vägen få besked om hu ruvida det finns förtroende även på andra håll. Och det krävs ju helt öppna papper som underlag för beslut.
Herr talman! Till herr Wallmark vill jag bara säga att vi bör vara försiktiga, när vi pressar uttalanden som fälls. Det är klart att det då och då kan fällas överord i debatten, inte minst ute på fältet. Men finns det anledning att pressa dessa uttalanden över hövan? Beträffande näringslivet och dess möjligheter att ge garanti för tryggheten har jag sagt min mening. Vi uppskattar företagsledarnas arbete, men det är klart att där tryggheten ändå hotas, där uppstår problem och där kommer samhällets trygghetspolitik in. Det har iu visat sig att inte alla företag kan klara sina verksamheter vid en strukturförändring som den vi upplevt inom en del av textilindustrin, inom skoindustrin och tidigare inom stenindustrin. Jag kan också nämna den utveckling som sker inom jordbruket o. s. v. Vi måste göra ansträngningar för att skapa möjligheter till uppehälle åt de anställda, som är beroende av sitt arbete men hotas av att bli arbetslösa utan försörjningsmöjligheter. De unga och alla de andra, som är i den åldern att de kan gå över till nya uppgifter, får vi genom en modern arbetsmarknadspolitik — via omskolning, omflyttning och alla övriga åtgärder som kan vidtagas — söka föra över till sådana nya uppgifter. Trygghetspolitiken är ännu inte utbyggd så långt som vi skulle önska. Vi räknar med att få pröva det föreliggande förslaget om vidgat stöd till den äldre arbetskraften. Vi förväntar oss också att den utredning, som sysslar med frågan om kontantunderstöd, kommer att ingående diskutera en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring eller en allmän inkomstförsäkring; det ligger i utredningens uppdrag. Till herr Axel Andersson skulle jag bara vilja säga, att datum naturligtvis inte har någon avgörande betydelse i och för sig. Men den resa som jag företog tillsammans med kollegan Svante Lundkvist plus tjänstemän och pressfolk, den ägde rum i juni — vi var i Örnsköldsvik den 27 juni och inte den 27 oktober. Möjligen kan det gälla andra med samma namn, men jag finner inte den eventualiteten särskilt övertygande! Detta med datum kan ha betydelse i ett fall, nämligen om man vill bedöma trovärdigheten hos den som anför uppgiften och vederbörandes möjligheter att presentera fakta. Jag har inte nämnt den 27 juni i stället för den 27 oktober i någon avsikt att misstänkliggöra herr Axel Andersson, men om jag säger att vi var där uppe den 27 juni borde det vara möjligt att acceptera detta som ett faktum. Det är under alla omständigheter väldigt svårt att bestrida ett sådant faktum, även om en och annan försöker sig på det. Sedan kom herr Axel Andersson in på frågan om företagets förhandlingar. Det är riktigt att man inte springer omkring och talar om förhandlingar. Vi begärde inte att man skulle springa och rådfråga oss om detaljer under förhandlingsarbetets gång. Men det avgörande var att vi hade en förbindelse från bankens och företagets sida, att man skulle underställa staten resultatet av förhandlingarna innan någon avveckling av en del av företaget kunde ske. Det var detta man inte gjorde — man underställde oss inte det på eftermiddagen den 30 därför att förbindelsen löpte ut klockan 12 på natten. Jag har meddelat att banken dagen innan hade ringt oss och förklarat att man var beredd att underteckna en ny sådan förbindelse. Men varför, säger då herr Fälldin, förhandlade ni inte med företaget? Det var därför att vi i maj förhandlade med banken, som i de underhandlingarna förde företagets talan och hade kontakten bakåt med företaget. Det första avtalet om kreditgaran tin på 3 miljoner träffades alltså med banken, som i sin tur hade företaget med på saken. Detta var den förhandlingsordning som vi hade tillämpat. Det fanns ingenting märkvärdigt i detta. Så säger herr Axel Andersson att företaget måste träffa denna uppgörelse — saken tålde inte minsta uppskov. Ja, det är något som jag inte känner mig övertygad om. Hur skulle banken den 29 på morgonen kunna meddela oss att den var beredd att skriva under ett nytt avtal som skulle gälla för en tid av tre månader? Vår diskussion med banken och bakom den företaget gällde ju hur mycket pengar som behövdes under de närmaste tre månaderna för att hålla en ordinär verksamhet i gång. Resultatet av dessa förhandlingar blev ju det erbjudande som vi lämnade plus naturligtvis en förbindelse från bankens sida att svara för en del av det kapital som krävdes i företaget. Det är de faktiska förhållandena. Herr Fälldin har ställt några frågor. Jag har redan besvarat den ena frågan, nämligen varför de närmaste kontakterna togs med banken. Då och då trädde den nye mannen in i bilden som vid sidan av verkställande direktören representerade företaget. Det är riktigt att kommerskollegium får tillfälle att göra en granskning. Av företagets bokföring framgick emellertid att det var stora svårigheter att göra en bedömning av lönsamheten av de olika tillverkningsgrenarna. Därför krävdes det ganska omfattande arbete för att få fram exakta uppgifter i denna i och för sig mycket betydelsefulla fråga. Herr Fälldin frågade också om det var en tillfällighet att jag sade att vi var överens med banken men inte nämnde Hägglund & Söner i det sammanhanget. Jag har förklarat den saken och hoppas att jag inte behöver upprepa den detaljen. Den sista fråga som herr Fälldin tog upp gällde mitt uttalande om att avvecklingen skulle kunnat gå smidigare. Jag sade att om man den 30 på efter middagen hade ställt frågan hur vi ställde oss till det förhandlingsavtal som då förelåg så hade jag svarat att vi till att börja med hade satt in våra tekniska och ekonomiska experter på att granska avtalet. Hade vi därvid konstaterat att detta var en bra affär, som skulle förbättra likviditeten på ett hyggligt sätt, hade vi väl — och det var mitt andra besked — varit villiga att ta upp förhandlingar med ASEA och ESAB om en smidigare avveckling än den som skedde. I detta mitt besked ligger, och det sade jag öppet, att jag tror — sedan jag i efterhand granskat affären och dess resultat — att ekonomiskt är avvecklingen till fördel för Hägglundsföretaget. Men det är handläggningen, herr Fälldin, som inte är försvarbar. Jag har redovisat varför den inte är försvarbar. Jag har inte heller uppfattat saken så att herr Fälldin vill försvara det sätt på vilket förhandlingarna sköttes och det förhållandet att staten undanhölls vad som verkligen försiggick.
Herr talman! När statsrådet säger att man inte skall pressa uttalanden som görs ute på fältet över hövan skulle jag vilja svara: gärna det. En tillfällig förlöpning kan ju hända oss alla, och det är kanske inte så mycket att säga om det. När nu statsrådet som i regeringen är ansvarig för dessa frågor tar avstånd från de generella förkastelsedomar som har riktats mot näringslivet är givetvis jag också beredd att avblåsa den här striden och hoppas att diskussionen i fortsättningen kommer att föras i den modesta ton som statsrådet här har anvisat.

Herr talman! Jag tycker nog att herr Fälldin hängiver sig åt något slags advokatyr i detta sammanhang, och jag skall inte fortsätta den debatten. Vi har förhandlat med den part som hade att företräda företagets intressen i detia sammanhang och som i maj var berättigad att träffa avtal med staten om ytterligare kreditgaranti. Med samma människor förhandlade vi också i juni. Herr Axel Anderssons uttalande förvånar mig en smula. Är verkligen herr Andersson av den uppfattningen att om han hade varit i samma situation som företaget så hade han ställt dessa 230 människor i Örnsköldsvik i samma belägenhet, nämligen att plötsligt överraskas av beskedet att de inom kort skulle komma att avskedas, att de inte kunde erbjudas fortsatt anställning? Det är ju detta som är kardinalfrågan. Beträffande datum finns det ingen anledning att fortsätta med en dispyt. Men låt mig, herr talman, läsa direkt ur protokollet: »Men det andra citatet som jag avsåg i inledningen är betydligt färskare, närmare bestämt från den 27 oktober i fjol. Statsråden Rune Johansson och Svante Lundkvist hade då företagit en resa i Västernorrlands län, åtföljda» Oo. s. Vv.

Herr talman! Jag bestrider på det bestämdaste det senast sagda. Staten var beredd att tillsammans med banken satsa ett kapital för att möjliggöra för företaget att fortsätta sin verksamhet och hade därmed gett garantier för att de anställda kunde bli vid sitt arbete för den närmaste framtiden.

Herr talman! Herr Lars Werner har frågat om jag vill uttala mig om möjligheterna att övervinna hindren för import av grammofonskivor av högt konstnärligt värde från länder med vilka Sverige inte upprätthåller diplomatiska förbindelser. Jag vill svara att importen av grammofonskivor inte från något land är begränsad vare sig kvalitativt eller kvantitativt. Tull utgår i allmänhet med 50 öre per kg. Importen av skivor för undervisnings-, vetenskapliga eller kulturella ändamål är tullfri.

Herr talman! Jag förebrår visst inte herr Werner för att han tagit upp frågan, även om den är liten i de stora marknadssammanhangen — jag tror att jag personligen är lika intresserad av grammofonskivor som herr Werner kan vara. Men jag skall kanske lämna den kompletterande upplysningen till vad jag nyss sade, att under 1965 förelåg inga ansökningar om licens för import av grammofonskivor från Östtyskland. Under 1966 utfärdades sju licenser till ett värde av sammanlagt 1600 kronor. I år har hittills inga ansökningar inkommit. Herr Werner menar väl inte att jag själv skall importera skivorna och begära licens i vanlig ordning — en licens som i obegränsad utsträckning beviljas.

Herr talman! Herr Svenungsson har frågat om jag är beredd medverka till att de jordbrukare i Västsverige som hårt drabbats av skördeskador på grund av höstens ihållande regn får möjlighet att för sin egen djurproduktion inköpa foderspannmål till priser som erhålls vid export. Jag vill erinra om att skador av det slag som herr Svenungsson åsyftar beaktas inom ramen för det permanenta skördeskadeskyddet. Med hänsyn härtill och till de konsekvenser som den av herr Svenungsson ifrågasatta åtgärden skulle få för jordbruksprisregleringen är mitt svar på frågan nej.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Holmqvist för svaret på min fråga. Jag beklagar att statsrådet inte anser sig kunna medverka till den tänkta åtgärden med rabatterat fodersädespris. Motivet för min fråga var att Kungl. Maj:t den 10 februari i år anbefallde statens jordbruksnämnd att skyndsamt vidta åtgärder för att i enlighet med nämndens förslag fodersäd till nedsatt pris skulle kunna försäljas till jordbrukare i Norrland, som drabbats av omfattande skador på inbärgad gröda. Försäljningen skulle ske genom medverkan av lantbruksnämnderna och Svensk spannmålshandel. Nu är jag medveten om att den skillnaden föreligger, att skador på redan inbärgad gröda inte omfattas av det permanenta skördeskadeskyddet. Men avsteg från den principen gjordes vid sagda tidpunkt, då medel ur skördeskadefonden fick utnyttjas som särskilt bidrag, när det gällde sorkangreppen. Då jordbrukare, som t.ex. i norra Bohuslän, gör förluster med upp till 1000 kronor per hektar kan man nästan — som man gjorde i vintras — tala om »en speciell typ av skördeskada». Lantbruksnämnden i länet, som inte brukar ta till överord, talar om katastrof, och länets RLF-organisation har vänt sig till statens jordbruksnämnd och hemställt, att området norr om Gullmarsfjorden till norska gränsen förklaras som katastrofområde i enlighet med skördeskadeskyddets grundnormer. Under oktober månad har omkring 300 millimeter regn — det är hälften av landets årsmedelnederbörd — fallit i en del bygder i Västsverige, och mellan regnen kom det ett snötäcke som pressade de obärgade grödorna till marken. Dessa grödor får nu plöjas ned. Det hade inneburit en verklig hjälp, om de hårt drabbade jordbrukarna hade fått möjlighet att inköpa fodersäd till det pris som erhålles vid export. Det skulle innebära en prisrabatt på omkring 20 öre per kilogram. Enligt min uppfattning betyder detta ingen extra påkänning på regleringskassan. Jag vill vädja till jordbruksministern att ompröva sitt ställningstagande och ta ett lika behjärtat initiativ som han gjorde i februari månad innevarande år.
Herr talman! Naturligtvis var det med en viss tvekan vi medverkade i fjol när det gällde sorkskadorna. Jag var väl medveten om att när man börjat rubba på ett system så vet man inte var man hamnar. Det var dock först sedan jag efter kontakter med Lantbruksförbundet och RLF hade förvissats om att man där uppfattade detta som en extraordinär åtgärd som jag var med om att medverka till en framställning om att dessa skördeskador skulle beaktas. Situationen var emellertid den att det inte gick att utnyttja skördeskadeskyddet för den formen av ska dor. Vi tog alltså den ställningen att vi specialbehandlade de då aktuella skördeskadorna. Nu är det dock fråga om någonting annat. Herr Svenungsson har här talat om att det gjorts en framställning till jordbruksnämnden om att den skall beakta den uppkomna situationen inom skördeskadeskyddets ram. Under sådana förhållanden kommer jordbrukarna såvitt jag kan förstå att få ersättning genom skördeskadeskyddet. Skulle vi dessutom ge dem den extra favören att de skulle få köpa billigare fodersäd, skulle de bli dubbelt kompenserade. Det kan naturligtvis finnas människor som skulle göra förluster, även om vi tilllämpar denna dubbla kompensation, men en sådan kompensation är ju i princip felaktig. Om herr Svenungsson tänker igenom de konsekvenser detta skulle få för jordbruket i dess helhet och för möjligheterna att upprätthålla en prisreglering, tror jag nog att han förstår varför jag har svarat nej. Jag kan inte utan vidare säga att vi nu tillämpar bestämmelserna på så sätt att vi använder de pengar, som är avsedda för ett speciellt ändamål, också till någonting annat. Det är omöjligt att begära detta. Herr Svenungsson får i första hand gå till riksorganisationerna. Endast om det kommer en sådan framställning som hela det svenska jordbruket stod bakom skulle jag kunna tänka mig att resonera om en förändring. Då får man emellertid vara medveten om att man gör avsteg.

Herr talman! Jag har inte förnekat, att frågan är något komplicerad. Men i mitt första anförande nämnde jag att man gjorde avsteg från principen om skördeskadeskydd i vintras, då medel utgick ur skördeskadefonden, vilken inte är avsedd att gå till redan inbärgade grödor, som drabbas av skador. Eftersom det gjordes ett avsteg i den riktningen då menar jag att ett avsteg 1 annan riktning kan göras nu. Även om skördeskadeskyddet är tillämpligt i stor utsträckning, anses det ju att dessa skördeskador är så omfattande att det blir ett stort gap. Åtgärden skulle inte på något sätt drabba statskassan, utan endast internt beröra jordbrukets regleringskassa. De jordbrukare i Västsverige som har drabbats hårdast har gjort gällande att denna stödåtgärd är den som de mest uppskattar.

Herr talman! Herr Karl-Erik Eriksson har frågat chefen för ecklesiastikdepartementet vilka åtgärder han ämnar vidta i syfte att skapa klarhet om hur de avvecklade skolformernas fonder skall disponeras. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara frågan. Till följd av grundskolans genomförande måste realskolornas och flickskolornas donationsfonder för premier och stipendier m.m. få ändrad disposition. Olika förslag i ämnet föreligger. Inom departementet föreligger också till behandling ett sakkunnigförslag om användningen av läroverkens lönedonationer, vilket just skickats på slutremiss till justitiekanslern. De båda frågorna bör lösas i ett sammanhang. Så snart beredningen av frågorna är klar kommer beslut att fattas om dispositionen av donationsfonderna.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Moberg för svaret. Bakgrunden till denna fråga är ju att det dröjt så länge med ett besked från ecklesiastikdepartementet till de lokala skolstyrelserna i detta ärende. Redan för fem—sex år sedan fick ledningen för de skolformer som skulle avvecklas — t.ex. realskolorna och flickskolorna — en anmodan att verkställa utredning om stipendiefonderna och framlägga förslag till skolöverstyrelsen om hur fonderna skulle användas. Detta besked skulle lämnas, sades det ifrån, minst två år före realskolans avveckling. Jag utgår från att besked också lämnades i rätt tid av de flesta skolstyrelser. Jag kan som exempel nämna att i min hemstad besked lämnades redan den 1 juni 1964. Man har sedan från de lokala skolledningarnas sida flera gånger hos skolöverstyrelsen begärt ett besked hur de mer än trettio stipendiefonderna i min hemstad skall förvaltas och användas. I dag, mer än tre år senare, har man ännu inte fått något svar utan står frågande. Vad som är det olustiga med detta dröjsmål är framför allt att de elever, som rätteligen skulle ha kommit i åtnjutande av stipendier från fonderna, under väntetiden gått miste om denna möjlighet. Jag måste nog säga till statsrådet Moberg att jag inte är helt tillfredsställd med svaret. Statsrådet Moberg säger att ett förslag om användningen av läroverkens lönedonationer skall behandlas i detta sammanhang. Han säger vidare att detta förslag är ute på remiss. Jag har inte fått klart av svaret när man kan vänta ett beslut. Låt mig därför, herr talman, ställa den frågan till statsrådet Moberg: När ungefär kan de lokala skolstyrelserna vänta ett besked?

Herr talman! Det här problemet är inte så stort nu för tiden. De studiesociala frågorna har ju kommit i ett helt annat läge än de var när flertalet av dessa donationer kom till stånd. Jag erkänner att det är tråkigt att det har dröjt med det definitiva beslutet, men det sammanhänger med att vi samtidigt hade en annan fråga på gång som gällde lönedonationerna vid de allmänna läroverken, Förslaget i den frågan fick vi i december i fjol, och det är under behandling nu och är i slutfasen. När justitiekanslern kommer med sina slutliga synpunkter på den frågan tror jag att vi mycket snabbt skall kunna ta ståndpunkt, men jag kan självfallet inte uttala mig om när justitiekanslern kommer med sitt slutliga förslag.

Herr talman! Det är klart att man kan säga att problemet inte är så stort i våra dagar. Men det är ju ändå så att fonderna skall användas till vad de är avsedda för, stipendier. Jag beklagar att det blir ytterligare dröjsmål och att fonderna får förbli infrusna och inte kommer elever till godo.

Herr talman! Herr Schött har frågat chefen för ecklesiastikdepartementet om han uppmärksammat att skolöverstyrelsen meddelat Romaklosters kommun på Gotland att ett redan beviljat statsbidrag till gymnastiklokaler vid centralskolan i Roma icke i stället kan få användas för en simhall vid skolan och om han kan meddela när proposition om samma statsbidrag till simundervisningslokal som till gymnastikundervisningslokal — i vilket ämne riksdagen redan år 1962 begärt utredning — är att förvänta. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara frågan. Den utredning som verkställts med anledning av riksdagens beslut i ärendet har överlämnats till idrottsutredningen för att beaktas i samband med fullgörandet av denna utrednings uppdrag. Idrottsutredningen avser att lägga fram sitt förslag under år 1968. För närvarande kan jag därför inte redogöra för vilka förslag som kan komma att läggas fram för riksdagen och inte heller uttala något om tidpunkten härför.
Det kunde enligt utskottet förväntas, att den komme att prövas i samband med pågående översyn av vallagstiftningen dels genom 1965 års valtekniska utredning, dels genom den år 1966 tillsatta grundlagberedningen som ett led i arbetet på en total författningsreform.
Herr talman! Samtidigt som jag tackar statsrådet Moberg för svaret får jag liksom herr Eriksson nyss säga att jag är långtifrån tillfredsställd med det. Allmänt anses ju att simningen är ett mycket betydelsefullt avsnitt i skolans undervisning. Utan tvekan skulle mer utbredd och bättre simkunnighet nedbringa antalet drunkningsolyckor. Simundervisningens utbredning <begränsas emellertid i flertalet skolor av att skolanläggningarna saknar simbassänger. Det är därför angeläget att antalet inomhusbad, i vilka simundervisning kan bedrivas, ökar väsentligt. Under åberopande av de här synpunkterna motionerades i januari 1962, att riksdagen måtte besluta att hos Kungl. Maj:t anhålla om en utredning i syfte att möjliggöra för kommunerna att erhålla statsbidrag till uppförande av simanläggningar som används för skolornas simundervisning. Det anmärkningsvärda är nämligen att statsbidrag enligt gällande bestämmelser utgår till gymnastikundervisningslokal men ej till simundervisningslokal. skolöverstyrelsen bl.a. att den ansåg det angeläget att statsbidrag till byggnadsarbeten inom det allmänna skolväsendet får utgå även för lokaler som är erforderliga för simundervisningen i skolorna och tillstyrkte en utredning. Statsutskottet ansåg i sitt utlåtande att det var synnerligen viktigt att barn och ungdom under skoltiden har tillgång till såväl gymnastiklokaler som simanläggningar. Utskottet fann i anslutning till vad skolöverstyrelsen anfört en skyndsam utredning av ifrågavarande spörsmål vara påkallad, särskilt med hänsyn till den stora betydelse inomhusbaden har för simkunnighetens utbredande. Utskottet hemställde därför att riksdagen skulle anhålla om en sådan utredning, och riksdagen biföll denna hemställan. Detta hände alltså 1962. Sedan dess har vi i riksdagen förgäves väntat på besked från Kungl. Maj:t. I dag får vi detta besked i form av ett meddelande att ärendet överlämnats till den stora idrottsutredningen. Jag är något förvånad över att statsrådet inte upplyste om att Kungl. Maj:t i januari 1963 uppdrog åt skolöverstyrelsen att verkställa en utredning i frågan och att skolöverstyrelsen i september 1965 överlämnade resultatet av sin utredning till Kungl. Maj:t. Överstyrelsen tog klart positiv ställning i ärendet och hemställde att Kungl. Maj:t skulle hos riksdagen hemställa om en ökning av den årliga investeringskvoten med 10 miljoner kronor för simhallsanläggningar vid skolor. Detta skedde alltså 1965, och nu, två år senare, får vi ett besked att frågan överlämnats till den stora idrottsutredningen, Detta är ytterligt anmärkningsvärt och direkt otillfredsställande. Många och bland dem jag väntar mycket av idrottsutredningen, men det är en stor utredning. Den blir möjligen klar 1968. Den skall ut på remiss på olika håll, och vad det till slut blir av den, det vet vi litet om. Att koppla in den fullt klara fråga, som jag här be rört, i denna utredning kan inte vara riktigt. Vi har också det aktuella fallet på Gotland, där man önskar få bygga en simundervisningslokal men inte anser sig kunna göra det, om man inte får statsbidrag. Jag skulle vilja vädja till statsrådet Moberg att han som ju inte, vad jag vet, har något förflutet i denna fråga, ville syna den närmare. I den budget som skall presenteras i januari borde vi få ett besked om att det kan utgå statsbidrag till simundervisningslokal. Även om vi får detta besked i januari, så vill jag påpeka att statsbidrag då skulle komma att utgå två budgetår senare än vad skolöverstyrelsen hade räknat med.
Herr talman! Gotlandsfallet känner jag mig med anledning av regeringsformens bestämmelser förhindrad att diskutera. Jag vill säga herr Schött att jag också tycker att simning är viktig, men jag finner inget anmärkningsvärt i det sätt varpå denna fråga handlagts. Herr Schött säger själv att det var först 1965 som det sista utlåtandet kom från skolöverstyrelsen, och sedan händer det som så ofta inträffar att vi får en övergripande utredning om idrottsfrågorna. Då fann kanslihuset det helt naturligt att frågan i detta fall kopplades samman med den stora utredningen, ty det finns ett påtagligt samband mellan existensen av simfaciliteter för skolungdom och simfaciliteter för all annan ungdom och andra människor ute i bygderna. Därför kan jag inte lova, herr talman, att det skall komma ett förslag till nästa års riksdag i denna sak.

Herr talman! Herr Isacson har frågat mig om senareläggningen av expresståget Dalpilen med ankomsttid 10.24 till Stockholm föregåtts av någon marknadsundersökning. Efter önskemål från såväl Falun som turistorterna i Dalarna har Dalpilen — som inte är expresståg — senarelagts en halvtimme. Innan åtgärden vidtogs hade SJ:s distriktschef kontakt med bl.a. berörda kommuner och turistorganisationer, ett förfarande som f. ö. tilllämpas före varje tidtabellsskifte.
Herr talman! Jag ber att få tacka för detta svar. Jag måste säga att jag tog ordet marknadsundersökning i munnen för att höra vilken värdering det kunde få i sammanhanget. I svaret kommer det inte igen, utan där använder man ordet kontakt. Jag vet inte vilket värde jag skall ge ordet kontakt. Jag har för min del frågat på en hel del håll, både kommuner, näringslivet och framträdande företag, om det har varit någon som helst kontakt eller undersökning från SJ:s sida. De säger att det har det inte varit, och reaktionen på många håll är påtaglig, man är upprörd över att på det här viset den första förbindelsen från Dalarna till Stockholm har senarelagts. Vi kan verkligen fråga oss om orsaken. Det fanns möjlighet att komma till Stockholm några minuter före kl. 10. Plötsligt senarelägger man tåget en halv timme. I SJ:s »lilla röda» kan vi konstatera att det kommer ett tåg kl. 12.10 också, ett expresståg. Hela Dalarna med undantag för Krylbo har ingen möjlighet att komma till Stockholm med ett tåg före kl. 10.24. I de flesta fall behöver man vara i Stockholm kl. 10 på förmiddagen för sammanträden och sådana ärenden. Följden har nu blivit att Linjeflyg har samlat upp denna trafik. Företaget har ökat mycket starkt från Borlänge. Jag gratulerar Linjeflyg, det är ju roligt för dem, men kan det vara riktigt ur SJ:s synpunkt att vidta sådana åtgärder? Hade man gjort en marknadsundersökning så hade man säkert inte senarelagt det, man hade möjligen flyttat det tillbaka en kvart. Jag kan inte beteckna det här annat än som fullständig planlöshet från SJ:s sida.
Herr talman! Jag vill vidhålla att den tidtabellsförändring som har gjorts har kommit till på grund av uttalade önskemål från Dalahåll och att man har haft de här kontakterna från SJ:s sida med berörda kommuner och övriga intressenter. Jag vill dessutom påpeka att för resande från södra Dalarna finns förbindelse med snälltåg som är i Stockholm kl. 8.30. Vad som föranledde den här tidtabellsändringen var attman med den tidigare ordningen tvingades att resa så tidigt från Rättvik som redan kl. 5.26. Detta gjorde att man då hade önskemålet att få en något senare lagd dagtid för att inte behöva gå upp så i ottan när man färdades från den delen av Dalarna. Jag tror att man kan säga att ett sådant här ärende visar att det är ingalunda så lätt att tillgodose alla de önskemål som kan finnas i ett landskap när det gäller hur man skall lägga tågförbindelserna. Jag vidhåller sålunda att tidtabellsändringen har kommit till i god kontakt och i samråd med berörda kommuner och övriga intressenter.
Herr talman! Jag måste fortfarande ifrågasätta om man verkligen har gjort en sådan undersökning. Man har kanske här tagit stor hänsyn till turister, och turister i all ära — vi vill ha turister till Dalarna — men det är inte många av dem som åker så tidigt, utan de åker med senare expresståg. De som framför allt utnyttjat detta tidigare tåg är näringslivets folk och människor som har helt andra ärenden till Stockholm än turistresor, och därför förvånar tidtabellsändringen mig mycket, när vi har ett expresståg som kommer hit kl. 12.10, med vilket alla de som har svårt att komma upp i tid har möjlighet att åka.

Herr talman! Herr Forsberg har frågat mig om jag observerat de önskemål om ändring av lagen om trafiknämnder som framförts av samarbetsnämnderna inom vissa kommunblock och som syftar till ökat kommunalt inflytande och begränsning av antalet trafiknämnder. Herr Forsberg frågar också, om jag har för avsikt att pröva ändamålsenligheten av en sådan lagändring. Trafiknämnderna inrättades den 1 januari 1965. De har till huvudsaklig uppgift att meddela vissa lokala trafikföreskrifter och besluta om dispenser från sådana föreskrifter och från olika bestämmelser i vägtrafikförordningen. Det finns i princip en trafiknämnd i varje kommun.
Herr talman! Herr Larfors har frågat mig, om jag är beredd överväga att i anledning av förestående kommunsammanläggningar föreslå sådan ändring Trafiknämnderna inrättades den 1 januari 1965. De har till huvudsaklig uppgift att meddela vissa lokala trafikföreskrifter och att besluta om dispenser från sådana föreskrifter och från olika bestämmelser i vägtrafikförordningen. Det finns i princip en trafiknämnd i varje kommun.
Nämnden består av polischefen i distriktet, som är ordförande, och två kommunvalda ledamöter. Dessa skall vara bosatta inom polisdistriktet men behöver inte bo inom kommunen. Enligt lagen kan därför samma ledamöter väljas inom alla kommuner i ett distrikt.
Nämnden består av polischefen i distriktet, som är ordförande, och två kommunvalda ledamöter. Dessa skall vara bosatta inom polisdistriktet men behöver inte bo inom kommunen. Enligt lagen kan därför samma ledamöter väljas inom alla kommuner i ett distrikt. Denna ordning bestämdes just av skälet att kommuner med särskilda förutsättningar för en samordnad trafikplanering — exempelvis kommuner inom samma kommunblock — skulle kunna ha en gemensam trafiknämnd.
Denna ordning bestämdes just av skälet att kommuner med särskilda förutsättningar för en samordnad trafikplanering — exempelvis kommuner inom samma kommunblock — skulle kunna ha en gemensam trafiknämnd.
Det öppnades med andra ord möjlighet för kommuner som senare kunde väntas bli sammanlagda att redan från början gå samman om en trafiknämnd. Kommunsammanläggningarna i sig har därför inte motiverat något initiativ till ändring av bestämmelserna i trafiknämndslagen. Lagen har utformats så att kommun och polismyndighet får ett i princip lika inflytande i de frågor som nämnden skall avgöra, alltså bl.a. när det gäller de lokala trafikföreskrifterna.
Lagen om trafiknämnder har utformats så att kommun och polis får ett i princip lika inflytande i de frågor som nämnden skall avgöra, alltså bl.a. när det gäller de lokala trafikföreskrifterna. Föreskrifternas trafikpolitiska och stadsbyggnadspolitiska funktion, å ena sidan, och deras ordningsoch säkerhetskaraktär, å den andra, låg till grund för regeringens och riksdagens beslut när lagen antogs.
Föreskrifternas = trafikpolitiska och stadsbyggnadspolitiska funktion, å ena sidan, och deras ordningsoch säkerhetskaraktär, å den andra, låg till grund för regeringens och riksdagens beslut när lagen antogs. Utan att ändra principen för kommunens och polisens inflytande på besluten är det i och för sig tänkbart att öka antalet kommunvalda ledamöter. Med hänsyn till nämndernas speciella karaktär och den korta tid som systemet prövats är jag emellertid inte nu beredd att förorda en sådan förändring av ledamöternas antal.
Eftersom det nya systemet tillämpats under så kort tid, är jag inte nu beredd att förorda en omprövning av principen för kommunens och polisens inflytande på besluten.

Herr talman! Till en början tackar jag statsrådet Lundkvist för svaret på min fråga. Någon omedelbar åtgärd utlovas inte i svaret, och jag vill därför påminna om att frågan syftade till att få en ändring av 2 § i anledning av förestående kommunsammanläggningar. Statsrådet har här påpekat att något hinder att invälja ledamöter boende utanför kommunen men inom polisdistriktet inte föreligger och att därför samma personer kan väljas av alla kommuner inom ett polisdistrikt. Men det lilla antal ledamöter som här nämnts — det är bara två — har motarbetat den i och för sig goda tanken att få kommunerna att redan från början gå samman om en enda trafiknämnd. Några kommunsammanläggningar blir det inte förrän tidigast 1969 och därefter 1971, och tid finns därför att tänka över denna fråga. Jag vill alltså nöja mig med statsrådets svar att någon ändring nu inte kan ske. Jag fäster stort avseende vid det lilla ordet nu, som insmugit sig i svaret, och också vad som står i svaret att det i och för sig är tänkbart att öka antalet kommunvalda ledamöter utan att förändra kommunernas respektive polisens inflytande på besluten. Dock vill jag något kommentera min fråga. Det har antagits att avsikten med frågan var att något öka antalet förtroendeposter efter en kommunsammanläggning. Detta är i och för sig angeläget, men mina skäl har huvudsakligen varit av annan och mera praktiskt betonad art. När t.ex. sex eller åtta kommuner sammanläggs till en sker den förändringen i praktiken att en trafiknämnd ersätter de förutvarande sex eller åtta. Jag har ansett att om bara två av kommunen valda ledamöter även framdeles skall ingå i trafiknämnden, blir det omöjligt att i nämnden få företrädare med lokal kännedom om trafikförhållandena, allmänhetens önskemål, säkerhetsrisker o. s. v. inom hela den nya stora kommunens område. Jag har talat med en polischef om dessa förhållanden, och han har naturligtvis ingenting emot att få en enda nämnd i stället för flera. Men han beklagar spontant att de kommunvalda ledamöterna i nämnden inte kommer att bli fler än två. Han omtalade också att han haft mycket stor nytta av de valda ledamöternas lokalkännedom i trafiknämndernas arbete. Samordnad = trafikplanering, som nämndes här förut av statsrådet, inrymmer mycket, bl.a. hänsynstagande till möjligheterna att på ett lämpligt sätt ordna gaturenhållningen, särskilt vintertid. Möjligheterna till en effektiv snöröjning hänger nämligen mycket nära samman med utfärdade parkeringsföreskrifter och andra trafikförordningar. Som jag redan sagt fäster jag stort avseende vid ordet »nu», som finns med i svaret. Jag tolkar det så, att när frågan nu påtalats avser statsrådet att när så befinnes lämpligt på nytt överväga frågan om utökandet av antalet ledamöter i trafiknämnderna.

Herr talman! Herr Skårman hänvisar till bestämmelsen i 45 § 1 mom. tredje stycket vägtrafikförordningen och frågar, om jag anser att utvecklingen är tillfredsställande med hänsyn till att de på gator och allmänna vägar uppdragna spärrlinjerna på många ställen tvingar bilisterna till straffbara lagöverträdelser.
Herr talman! Herr Turesson har frågat mig, om jag är beredd medverka till en ändring av 45 § 1 mom. vägtrafikförordningen.
Enligt den angivna bestämmelsen är det förbjudet att föra fordon med något hjul till vänster om längsgående heldragen vit linje, som delar körbanan i en del för trafiken i vardera riktningen, om det inte finns en streckad vit linje till höger om den heldragna. Herr Skårman tänker antagligen på vissa situationer där det kan förefalla omöjligt eller orimligt att kräva att bilförarna respekterar spärrlinjen. Det kan vara förare av långa fordon som inte kan köras genom en kurva utan att något hjul kommer över linjen.
Enligt den angivna bestämmelsen är det förbjudet att föra fordon med något hjul till vänster om längsgående heldragen vit linje, som delar körbanan i en del för trafiken i vardera riktningen, om det inte finns en streckad vit linje till höger om den heldragna. Herr Turesson tänker antagligen på vissa situationer där det kan förefalla omöjligt eller orimligt att kräva att bilförarna respekterar spärrlinjen. Det kan vara förare av långa fordon som inte kan köras genom en kurva utan att något hjul kommer över linjen.
Det kan vara ett fall när ett felparkerat eller havererat fordon står vid körbanan på ett sådant sätt att andra fordon inte kan komma förbi utan att skära en spärrlinje. Herr Skårman kanske också menar att bestämmelsen kan hindra en förare från att ge fotgängare, cyklister eller exempelvis en person som drar barnvagn tillräckligt utrymme när han kör om dem eller också tvinga föraren att på ett onormalt sätt köra i krypfart bakom dem. Den här bestämmelsen är internationellt vedertagen.
Det kan vara ett fall när ett felparkerat eller havererat fordon står vid körbanan på ett sådant sätt att andra fordon inte kan komma förbi utan att skära en spärrlinje. Herr Turesson kanske också menar att bestämmelsen kan hindra en förare från att ge fotgängare, cyklister eller exempelvis en person som drar barnvagn tillräckligt utrymme när han kör om dem eller också tvinga föraren att på ett onormalt sätt köra i krypfart bakom dem. Den här bestämmelsen är internationellt vedertagen.
Den har antagits av den europeiska transportministerkonferensen och ingår i det förslag till världskonvention om vägtrafiken som skall diskuteras i Wien nästa höst. Den har med i huvudsak samma innebörd föreslagits som en gemensam nordisk trafikregel i betänkandet från nordisk vägtrafikkommitté. Vi kan inte gå ifrån den om vi vill medverka till den enhetlighet på vägtrafikens område som vi har gått in för.
Den har antagits av den europeiska transportministerkonferensen och ingår i det förslag till världskonvention om vägtrafiken som skall diskuteras i Wien nästa höst. Den har med i huvudsak samma innebörd föreslagits som en gemensam nordisk trafikregel i betänkandet från nordisk vägtrafikkommitté. Vi kan inte gå ifrån den om vi vill medverka till den enhetlighet på vägtrafikens område som vi har gått in för.
De utländska förarna måste veta vad den betyder när de kommer hit och svenskarna i utlandet får inte göra misstaget att tro att regeln bara gäller i viss utsträckning. Det ansågs hos oss lämpligt att införa bestämmelsen den 3 september 1967 på grund av den särskilda nytta den måste komma att göra i högertrafiken. Jag är inte beredd att medverka till någon ändring av regeln framför allt av internationella hänsyn men också därför att jag tror att den har ett värde bara om den är ovillkorlig.
De utländska förarna måste veta vad den betyder när de kommer hit och svenskarna i utlandet får inte göra misstaget att tro att regeln bara gäller i viss utsträckning. Det ansågs hos oss lämpligt att införa bestämmelsen den 3 september 1967 på grund av den särskilda nytta den måste komma att göra i högertrafiken. Jag är inte beredd att medverka till någon ändring av regeln framför allt av internationella hänsyn men också därför att jag tror att den har ett värde bara om den är ovillkorlig.
Avgörande för frågan om bestämmelsen skall kunna respekteras och framstå som meningsfull för trafikanterna är främst var och hur spärrlinjen målas på vägarna. Statens vägverk har utfärdat föreskrifter om detta och har också i en skrivelse till samtliga väghållare den 13 september i år lämnat mycket ingående anvisningar och uttalanden om olika problem som kan uppkomma.
Avgörande för frågan om bestämmelsen skall kunna respekteras och framstå som meningsfull för trafikanterna är främst var och hur spärrlinjen målas på vägarna. Statens vägverk har utfärdat föreskrifter om detta och har också i en skrivelse till samtliga väghållare den 13 september i år lämnat mycket ingående anvisningar och uttalanden om olika problem som kan uppkomma. En viktig detalj i skrivelsen är påpekandet att omkörningsförbud, tillkännagivet genom vägmärke, kan användas i stället för spärrlinje. Sådant vägmärke betyder förbud mot omkörning av motor drivet fordon med fler än två hjul. Detta alternativ måste vara att föredra framför spärrlinje på många smala vägsträckor. Det är naturligt att ett helt nytt system inte kan fungera friktionsfritt innan man fått vissa erfarenheter av tillämpningen.
En viktig detalj i skrivelsen är påpekandet att omkörningsförbud, tillkännagivet genom vägmärke, kan användas i stället för spärrlinje. Sådant vägmärke betyder förbud mot omkörning av motordrivet fordon med fler än två hjul. Detta alternativ måste vara att föredra framför spärrlinje på många smala vägsträckor. Det är naturligt att ett helt nytt system inte kan fungera friktionsfritt innan man fått vissa erfarenheter av tillämpningen. Jag följer den här frågan med uppmärksamhet och förutsätter att de markeringar som gjorts prövas om med hänsyn till de erfarenheter man vinner, så att bestämmelsen i praktiken kommer att kunna tillämpas så som avsetts.
Jag följer den här frågan med uppmärksamhet och förutsätter att de markeringar som gjorts prövas om med hänsyn till de erfarenheter man vinner, så att bestämmelsen i praktiken kommer att kunna tillämpas så som avsetts.

Herr talman! Jag ber att till statsrådet Lundkvist få framföra mitt tack för svaret. Herr Lundkvist svarade kanske på mera än jag hade frågat om, möjligtvis beroende på att en av mina kolleger i andra kammaren samtidigt har frågat om ändring av regeln. Herr Lundkvist säger: »Jag är inte beredd att medverka till någon ändring av regeln framför allt av internationella hänsyn men också därför att jag tror att den har ett värde bara om den är ovillkorlig.» Herr Lundkvist och jag har ju tidigare samarbetat på det internationella planet när det gäller vägfrågor, och jag vill helt instämma i den delen av svaret, men jag frågade egentligen om statsrådet anser att utvecklingen på det här området är tillfredsställande. »Herr Skårman tänker antagligen på vissa situationer», säger statsrådet. Det är just vad jag gör. Alla har vi säkerligen mött problem, när det gällt att köra lagligt enligt de nu målade vita spärrlinjerna. Jag väcktes på allvar vid ett besök i Skåne för 14 dagar sedan. Mellan Källunda och Skepparslöv utanför Kristianstad finns en allé och en ett par kilometer lång dubbel spärrlinje. Vid nerfärden körde jag ifatt en trehjulig trampecykel. Omkörning utan att överskrida spärrlinjerna var omöjlig — men där kan man ju, som statsrådet påpekade, krypa efter. Värre var det på hemvägen på exakt samma sträcka. Då mötte jag en mamma med barnvagn som enligt rekommendationerna gick på sin vänstra sida, vilken nu var min högra. Om jag inte överträtt lagen och kört över spärrlinjerna, så hade vi väl stått där än, och då hade den här frågan aldrig kommit fram. Exempel på orimligheter kan dras fram i mängd bara ur egen praktik. När jag var med om ändringarna i vägtrafikförordningen 1966, hade jag i minnet ett flertal körningar utan problem i Danmark och i andra länder med motsvarande förbud, och jag är angelägen om enhetliga internationella bestämmelser. Som jag tidigare har påpekat, är det väl inte heller mot lagbestämmelserna vi bör vända oss. Men är det inte på något sätt fel att vi sitter här och beslutar om en lag, som sedan får tolkas av de lokala målarmästarna ute på vägförvaltningarna och i städerna? Det är det felet som givit lagbestämmelsen dess många gånger orimliga konsekvenser. Här måste en ändring till. Det är gott och väl med rapporteftergifter, men vi bilister, dvs. vi alla, vill inte ha nåd, även om jag har det allra största förtroende för polisen. Vi vill ha bestämmelser och markeringar som är vettiga och som vi kan köra laglydigt efter. Motsatsen är förödande för laglydnaden. Jag är överens med statsrådet — det vill jag än en gång understryka — om att vi skall hålla oss till godtagna internationella bestämmelser och att ändringar får ske på markeringssidan. Men där vill det till radikala ändringar, betydligt mera radikala än dem som vägverket enligt uppgift har vidtagit.
Herr talman! Det är uppenbarligen på det sättet att herr Skårman haft oturen att råka ut för ovanligt stationära trafikanter, men jag tror att vi alla kan vara överens om att vi har upplevt den här situationen. Vi är tydligen också helt överens om att det är fråga om en tillämpning av bestämmelserna och att det är fråga om att med uppmärksamhet följa utvecklingen och ta del av de rent praktiska erfarenheterna.

Jag ser det så, att man bör begagna sig av den heldragna vita linjen sparsamt och i de fall där det är absolut nödvändigt, med hänsyn tagen till mötestrafiken. Eljest bör man söka sig fram på de andra vägar som jag tidigare redovisat.

Herr talman! Jag vill bara till statsrådet dementera att jag skulle varit utsatt för några ovanliga möten. Jag har t.ex. talat med en långtradarchaufför som sagt att han icke kan passera genom Göteborg i någon korsning utan att köra över de vita linjerna. Ett par korsningar kan han inte klara utan att köra upp på refugerna, dessa övärldar av refuger som vi har dille på i det här landet och som vi tror spärrar in vägbanan, så att vi leds fram, men som faktiskt hindrar trafiken och även hindrar att göra tillfälliga omläggningar. Jag åkte med en trafikchaufför från Skeppsbron i Göteborg till Chalmers för en tre veckor sedan. Han körde gladeligen över tre filer och jag frågade: Får man göra så där egentligen? Ja, annars skulle vi inte kunna köra någonstans här i Göteborg, sade han. En annan historia handlar om en bilist, som skuile fara från Skeppsbron, där jag har mitt kontor, över Stockholmsvägen. Han råkade komma in i fel fil, och när han skulle svänga över till rätt fil, var där heldraget streck och förarna i den bilkö som han hade på höger sida om sig, pekade på de vita linjerna och vägrade att lämna plats. Bilisten kom inte över i rätt fil utan fick köra över Hisingsbron. Det tog 40 minuter. Det var inte roligare för att bilisten var jag själv. Det finns faktiskt vitmålade markeringar i sådant överflöd, att jag tror myndigheterna måste tänka om på den punkten.
Herr talman! Jag är övertygad om att vi alla här skulle kunna berätta livfulla skildringar av speciella fall som vi upplevt, men jag tycker det vore fel att avsluta debatten utan att påpeka att vi å andra sidan naturligtvis måste vara måna om att försöka främja trafiksäkerheten i allra högsta grad. Det är en avvägningsfråga vad som skall ske — en fråga om praktisk tillämpning. Jag utgår ifrån att det som inte klaffar bra i dag kommer, sedan vi vunnit erfarenheter, att anpassas så att vi kommer att få vägmarkeringar, som också kan tilllämpas i praktiken och samtidigt ge oss ökad trafiksäkerhet.

Herr talman! Låt mig, innan jag går in på min huvudfråga här i dag, få understryka vad herr Lundström sade i går. Sedan han talade här om vänsterkörning i högertrafik, har ett par allvarliga olyckor inträffat. Han ville ha markeringar. Vid en diskussion med statsrådet Palme i våras sade jag att vi inte enbart skall ha dessa markeringar på vägarna. På en mängd enskilda grusvägar och även allmänna grusvägar går det över huvud taget inte att göra markeringar på vägen. Vi skall ha dessa markeringar med oss var vi än är. Vi skall ha en kraftig röd pil på vindrutan som pekar till höger flera månader framåt. Det tillkommer undan för undan många nya högerförare, Jag vet att det är många hustrur t.ex. som inte vågat sig ut i högertrafiken från början. Dessa bilister skall ha en väckande påminnelse, även om den skymmer sikten litet. Det skall vara en markering som irriterar dem så att de inte kan glömma den. Detta om detta. I dagens allmänpolitiska debatt har jag valt att tala om samhällsplaneringen. Den närmaste anledningen är det motsatsförhållande som har råkat uppkomma mellan länsförvaltningsutredningens i våras framlagda betänkande och det aviserade men i så anmärkningsvärda former inställda betänkande som länsdemokratiutredningen hade utlovat. Bakgrunden härtill är att planeringsverksamheten inom de flesta län har kört fast, varför någon ändring måste komma till stånd. Länsförvaltningsutredningen anknyter till de i flertalet län förekommande samråden och vill vidareutveckla de planeringsråd som nyligen har knutits till länsstyrelserna. I utredningens betänkande föreslås att på länsstyrelsen »skall ankomma att besluta i alla till statlig länsmyndighets ämbetsbefattning hörande samhällsplaneringsfrågor av Översiktlig natur eller eljest av särskild vikt». En nära samverkan mellan kommunerna och länsstyrelserna förutsättes ske för beredningen av samhällsplaneringsfrågorna, och för samarbetet i dessa med de fristående länsmyndigheterna föreslås att å länsstyrelsen skall finnas ett för länsförvaltningen gemensamt beredningsorgan som man benämner planeringsberedningen. I denna planeringsberedning skall ingå tjänstemän från länsstyrelsen samt representanter för sådana fristående länsorgan som medverkar i samhällsplaneringen. Även = företrädare för landstinget och landstingsfri stad liksom representanter för berörda kommuner skall ha rätt att deltaga i beredningens arbete. Den bör arbeta i flexibla former. »Alla», sägs det i betänkandet, »bör hållas underrättade om vad som skall förekomma, men man bör inte kalla flera till varje sammanträde än som krävs för frågornas behandling.» Ja, herr talman, det låter tillkrånglat detta, men det är bara ett litet utdrag ur sammanfattningen till länsförvaltningsutredningens betänkande som jag har citerat. Det innebär således att nuvarande former utbygges och ges en fastare organisation och att den föreslagna planeringsavdelningen väsentligen utbygges. Det har i debatten talats om ett dussintal nya tjänster per länsstyrelse i samband med denna omorganisation. Emot denna organisation med ett dominerande statligt inflytande skall ställas länsdemokratiutredningens ofullbordade betänkande, som vill flytta över planeringsuppgifterna till landstinget såsom varande den folkvalda länsinstitutionen.

Om man ser våra utredningar som planeringar, så anade jag inte 1950, hur rätt jag då hade. Mitt intresse var då kanske huvudsakligen inriktat på miljöfrågor. Nu frågar jag: Har vattentäta skott funnits mellan länsförvaltningsutredningen och länsdemokratiutredningen? Hur vattentäta har de egentligen varit, när man kommit till så vitt skilda förslag att de väl inte ens går att sammanjämka? Jag skall inte här ta ställning. Låt oss dock lyssna till statsrådet Palme ett slag. Han var nere i Hälsingborg på HSB:s bostadsriksdag i våras och talade om »Planering för ett sundare samhälle». Det var ingen »ofullbordad» utan ett festspel i nio hela satser. I nionde satsen, som också är final, säger han: »Planeringen för en bättre miljö måste ytterst bygga på människors vilja och förmåga att gemensamt forma sin framtid.» Han fortsätter: »Det finns ett romerskt talesätt som säger: det som berör alla skall bestämmas av alla. Det är helt enkelt demokratins grundläggande idé.» Och finalen lyder: »En målmedveten planering för en bättre samhällsmiljö — det är en levande demokrati i arbete.» Jag håller med honom i hans fyrverkeri men gör en scenväxling. Hur går det till i dagens planering? En god vän till mig har illustrerat ett samråd i en planeringsfråga — jag hade tänkt att visa teckningen på en liten bild, men det är synd att TV-rutan inte kan återge bilden tydligare. Där finns i alla fall ett uppbåd av experter, ett länsråd som samlas ute på fältet för att lösa ett praktiskt planeringsproblem. Utanför karusellen av experter — där visa ord stiger upp mot skyn — står Johansson, inte statsrådet, utan den Johansson för vilken vi planerar och söker lägga allt till rätta; han som har den egenheten att bara leva ett enda liv. Det är hans liv vi planerar för. Ordnar vi det bra för honom eller rationaliserar vi bort honom med den förflugna tanken att göra det bättre för hans barn? Han står utanför experternas krets och ser fundersam ut, Han får inte vara med i rådslaget, där hans öde på administrativ väg avgörs, Att han lutar sig mot sin spade är bara symboliskt — han kunde lika gärna sitta på sin traktor, vid sin maskin eller på sitt kontor och fundera. Kretsen av experter kommer nu att vidgas. Hur skall vi då få med honom i planeringsprocessen? Det är en viktigare fråga än om tjänstemän i länsstyrelse eller på landsting skall bestämma om planeringen, Skillnaden mellan administrativt förfarande och domstolsprocess kanske kan ge oss en fingervisning när det gäller stridande intressen. I domstolen har båda parterna talan; man skulle kunna föra in något liknande i planeringssammanhang. Då det gäller planeringsfrågorna i stort finns kanske också en lösning som kan ge nyckeln till en upplösning av det kösamhälle som stoppat de allra bästa föresatser, här liksom i andra sammanhang. Lösenorden skulle vara förenkling och delegering nedåt, från regering till länsstyrelse och landsting, från länsinstanser till kommunstyrelser och byggnadsnämnder; och från dessa kommunala organ till Johansson och hans kamrater — till mannen på gatan, som då även finge ta ett ansvar. För planeringen kan jag acceptera byggnadslagens indelning från högre till lägre, från regionplanen till generalplanen och vidare till detaljplanerna. På vissa områden finns redan riksplanering, men när jag för ett par år sedan frågade hur det gick med de s.k. riksplanerna — jag har en gång med hänsyn till Värö, Biskopsudden m.fl. objekt blygsamt motionerat om planer för kusttrakterna i första hand — fick jag det beskedet att man inom kommunikationsdepartementet satt i gång med denna planering i stort av markanvändningen. Hur har det gått med den, varför inte föra ut den i debatten — man har väl inte råkat in i detaljkramp även här? På mellanplanet — regionoch generalplanerna — har väl felet hela tiden varit att man fördjupat sig i detaljerna och därmed mist översikten, dragit ut arbetet så långt i tiden att planerna varit omoderna redan innan trycksvärtan hunnit torka. Och det där detaljrotandet har man fortsatt med när det gäller byggnadsoch stadsplaner, vilket medfört att planerna blivit så låsta att de nästan alltid måste göras om så snart någonting skall byggas. Talet om elastiska planer har förblivit ett tal. Gör även dem enklare och därmed tidlösare och lämna finputsningen till byggnadsnämnder och deras stadsarkitekter! Även de skall ju känna litet skaparglädje och i sin tur lämna över något till Johansson, som vi alla vill så väl. Lösenordet är således: förenkla. Det är de stora utvecklingslinjerna vi skall fånga upp och leda. Skall vi göra Johansson riktigt glad bör vi nog också både i riksdag och på det tekniska planet föra ett förståeligt språk.

Lösenordet är även här: förenkla. Jag tror således att man bör möta det alltmer tekniska och invecklade samhälle vi med eller mot vår vilja växer in i med att i planering och författning söka oss fram till de stora och avgörande strömningarna och överlämna allt som går att överlämna till den enskilde. Det är ett tidlöst, liberalt krav att så sker. Det betyder även att statsmakten inte drunknar i detaljfrågor utan får överblick över de stora avgörande frågorna och tid att lösa dem, tid att följa upp och leda utvecklingen. Om sedan planeringsarbetet på mellanstadiet skall ligga på länsstyrelserna eller landstingen beror väl på den lösning som väljes för länens administration. Mig förefaller det angelägnare att en ny beredning får se på frågorna än att länsdemokratiutredningen på ett eller annat sätt skall tvingas pröva om sina redan fattade beslut, bortsett från att det varit intressant att se vad utredningen kommit fram till utan störande ingrepp utifrån.

Herr talman! Vietnamkriget fortsätter, och vad värre är med ökad intensitet. Det är svårt att se någon ljusning i möjligheterna att få de inblandade parterna till förhandlingsbordet. Från tidningar och talarstolar hör vi sedan länge mer eller mindre passionerade utläggningar om skuldfrågan, om vad den ena eller andra borde och inte borde göra. Från amerikansk sida hävdas att kampen gäller försvar mot den internationella kommunismen. Från andra håll hör vi att kampen gäller omintetgörande av den imperialistiska stormakten USA:s försök att spela kolonialmakt. Det är svårt att med någon säkerhet uttala domslut i denna komplicerade fråga beträffande ett land, som man känner så litet och vars förhållanden är så helt skilda från våra. Personligen kan jag tro på uppriktigheten i den amerikanska argumenteringen, men jag har också stor förståelse för den önskan till frihet och oberoende från utländskt inflytande som ligger bakom den vietnamesiska frihetsrörelsen. Vietnamkriget har blivit en allt tyngre börda, i första hand för det vietnamesiska folket självt men även för Förenta staterna. Jag tänker på den belastning på öst—väst-förbindelserna i allmänhet och de svårigheter för ökat samförstånd mellan USA och Sovjet i synnerhet som vietnamkriget medför. Det är otvivelaktigt så att Förenta staterna — som inte minst för Västeuropa betydde så mycket när det gällde att resa sig ur ruinerna efter det andra världskriget — i vida kretsar på ett alldeles påtagligt sätt har fått se sin goodwill och allmänna prestige minskas under de allra senaste åren på grund av detta tragiska krig i Fjärran Östern. Det är väl allas önskan att den amerikanska regeringen snarast måtte ta ett initiativ som kan leda till att förhandlingar öppnas. Från otaliga håll har föreslagits eft sådant initiativ, nämligen att amerikanerna villkorslöst upphör med bombningarna över Nordvietnam. Det är svårt att förstå vad det är som avhåller den amerikanska regeringen från ett sådant steg. Gentemot risken för en viss nordvietnamesisk kraftsamling — som bombningarna för övrigt tydligen ändå ej kommer till rätta med får ställas de vinster i form av öppet manifesterad fredsvilja och eventuellt uppnådd förhandling som därav skulle uppstå. Den humanitära motiveringen för bombstopp är odiskutabel. Oavsett vilka mål bomberna är avsedda för, är det ett tragiskt faktum att de i stor utsträckning drabbar Nordvietnams civilbefolkning. Regeringens hittills förda vietnampolitik synes mig vara riktig. Det är helt i linje med vårt lands fredliga neutrala traditioner att vår politik får en sådan utformning att den i sin mån kan ge ett positivt bidrag till ansträngningarna att få slut på blodsutgjutelsen i Vietnam. Onyanserade, ja kränkande uttalanden om den ena eller andra partens skuld till den nuvarande situationen bidrar inte till uppkomsten av en lämplig förhandlingsatmosfär. Men vårt intresse får inte sluta här. Vårt engagemang i vietnamfrågan måste medföra en beredvillighet att göra offer för att hjälpa det vietnamesiska folket att åter bygga upp sitt land när kriget är över. Redan nu borde vi kunna förbereda oss så att den dag vapnen läggs ner i Vietnam en internationell insats omedelbart kan sättas i gång. En sådan aktion skulle inte bara bidra till att avhjälpa krigets skadeverkningar, utan den skulle kunna skapa förutsättningar för fredlig utveckling i området. Det var en besvikelse i våras att inte vårt biståndsorgan SIDA fick det anslag man begärt utan måste se sina möjligheter att fullfölja de väsentliga uppgifter man planerat beskurna. Lyckligtvis tystnade inte den intensiva debatt som pågått hela våren. Den har fortsatt med oförminskad styrka, främst genom att pressen hållit den vid liv och fördjupat den genom inträngande och saklig information. Många tecken tyder på att allt större grupper, främst ideella — och framför allt ungdomen inom dessa grupper — alltmer uppfattar mänskligheten som en gemenskap. Med denna inställning blir det en bjudande plikt att känna och visa ansvar för de miljoner människor som utan att själva vara skuld därtill lider av yttersta fattigdom, hunger, undernäring, sjukdom och brist på utbildningsmöjligheter. Enligt vad jag förstår är SIDA inne på riktiga vägar vid uppläggningen av sitt arbete. Visst är det viktigt med det bilaterala stödet. Rent psykologiskt måste det finnas för att skapa den nära kontakten mellan oss och de länder som vi vill engagera oss för. Men där givs hinder. Våra resurser är begränsade, inte minst när det gäller personaltillgången. Däremot är hela det multilaterala fältet öppet för oss. Den finansiella hjälpen genom Världsbanken, IDA och UNDP är ju i dag så starkt efterfrågad från u-ländernas sida. Jag kan heller inte underlåta att ge uttryck för tillfredsställelse över de rapporter som ger vid handen att SIDA av sina anslag avdelar en väsentligt större del än tidigare till uppgifter inom missionens ram. Låt mig uttala förhoppningen att regeringen för nästa budgetår tillgodoser SIDA:s rimliga önskemål. För ett år sedan framhöll jag i re missdebatten som önskvärt att i samband med den pågående läroplansrevisionen för grundskolan kristendomsämnet skulle få samma metodiska möjligheter som Övriga orienteringsämnen. Enligt vad jag förstår kommer i det förslag till reviderad läroplan som snart skall presenteras av skolöverstyrelsen kristendomsämnet att få samma ställning som Övriga orienteringsämnen på skolans timplan och därmed få samma möjlighet till både samverkan och koncentrationsläsning som övriga orienteringsämnen. Detta bör också bli en lösning på det omdiskuterade objektivitetsproblemet. Generaldirektör Löwbeer har i tidningen Scholasticus nummer 5 i år skrivit en mycket intressant och givande artikel, benämnd »Att undervisa i kristendom».

Lösningen på objektivitetsproblemet ligger också i mycket hög grad på det metodiska planet. Undervisningen skall vara objektiv i den meningen att den meddelar sakliga kunskaper utan att auktoritativt söka påverka eleverna att omfatta en viss åskådning. Arbetet i kristendomskunskap bör inriktas på att bibringa eleverna sådana färdigheter, att de kan självständigt förvärva kunskaper. Samma metodiska principer som gäller för skolans undervisning i övrigt gäller alltså även för kristendomskunskapen. Det här betyder också att undervisningen i ämnet skall vara engagerande. En undervisning som inte får engagera är en meningslös undervisning.» Så långt alltså chefen för skolöverstyrelsen. Herr talman! I det här sammanhanget kan jag inte undgå att göra den reflexionen att namnet kristendomskunskap inte verkar vara det adekvata namnet på ämnet. Ämnet skall ju numera ge undervisning även om andra religioner och livsåskådningar och har som målsättning inte bara att ge verklig kunskap om religion utan även förståelse och känsla för religion över huvud, något som vi håller på att tappa bort i vårt land. Och man frågar sig därför om inte namnet religionskunskap vore en riktigare benämning. Givetvis ändrar det inte det ställningstagande som riksdagen gjorde vid beslutet om grundskolan, att undervisningen i ämnet i första hand skulle vara en undervisning om kristendom. Min inställning tror jag för övrigt delas av många kristendomslärare. Jag tror dessutom att den kristna opinionen är mäktig att se på ett sådant namnbyta utan oro. Vi har på kristendomsundervisningens område i dag kommit in i den lugna saklighetens arbetsro som gör att med förståelse och samverkan bestående resultat kan uppnås.

Herr talman! I sitt anförande nyss har herr Blomquist bl.a. pläderat för biståndet till de fattiga länderna. Jag kan helt instämma i hans varmhjärtade uttalande, men jag vill samtidigt ta upp några särskilda aspekter på vår u-landshjälp. För många är det ett alltför avlägset problem, som man ännu en tid tror sig kunna blunda för. Det är inte lätt att levandegöra för svenska folket vad u-landshjälpen egentligen innebär, och alla de som nu under vår mörka vinter reser till flotta hotell vid soliga badstränder tänker nog inte på att det är ett u-land de besöker. Folkmyllret i gränderna bildar ju bara en pittoresk bakgrund. Vår hjälp till u-länderna har väl inte heller varit bara en oavbruten kedja av framgångar och lyckosamma ingripanden. SIDA klagar i sin anslagsframställning för nästa år över att det som uppfattas som misslyckanden ger den största publiciteten. Men vi måste väl vara beredda att tillstå att ett ämbetsverk under uppbyggnad kan göra sina misstag lika väl som vår nådiga regering. Det är ändå ett rimligt krav från riksdagen och från den svenska allmänheten att SIDA mer öppet redovisar de misstag som gjorts under arbetets gång. Det kan enbart bidra till att skapa ett större förtroende. Men ett mera öppet redovisande av tidigare missgrepp är inte nog. Sedan kommer den tekniska värderingen av resultaten. Riksdagens revisorer säger också i sin berättelse över SIDA:s verksamhet att frågan om vilka resultat som uppnås måste vara en huvudfråga vid bedömningen av biståndsverksamheten. Riksdagen har också tidigare sagt sig önska en fortlöpande resultatvärdering. Om detta heter det i revisorernas berättelse: »Det är emellertid revisorernas erfarenhet att sådan information ej föreligger i önskvärd utsträckning.» Det förefaller mig vara av utomordentligt intresse för riksdagen att det skapas metoder för en värdering av de insatser som vi hittills gjort. Sådana metoder skulle göra det möjligt för oss att bättre avgöra vilka projekt vi i framtiden helst vill satsa på. Hur vi än ökar anslagen till u-landshjälpen — och jag anser att de skall ökas — kommer vi väl ändå alltid att ha överskott på lämpliga projekt och underskott på tillgängliga medel. Från SIDA:s håll möter tydligen heller inget motstånd mot en sådan värdering. Tvärtom säger man i svaret på revisorernas berättelse att en fortlöpande bedömning av utvecklingsbiståndets resultat är av avgörande betydelse för SIDA:s planering av sin verksamhet. När det gäller att göra en samlad resultatbedömning bör man enligt SIDA tillkalla experter för varje tillfälle. Också revisorerna anser att man bör använda sig av någon utomstående instans, t.ex. akademiska forskningsinstitutioner. Som det nu är råder det alltså stora brister i ett oavbrutet uppföljande av projekten och deras resultat.

Han fann att hjälpen där i stort sett varit effektiv. Men han fann också att t.ex. livsmedelsleveranserna varit minst produktiva och att den mest effektiva hjälpformen varit en kombination av tekniskt och finansiellt bistånd. Ännu vet man inte riktigt, hur man skall gripa sig an med utvärderingen av resultaten, längst har man i alla fall kommit när det gäller familjeplanering. Eftersom det är ett område, som vi prioriterar, bör vi också kunna utveckla resultatvärderingen här. Det måste också vara ytterligt svårt att avgöra vilken grad av perfektion man skall ge ett projekt till ett u-land. Det är väl här som i vardagslivet att man vill ge det bästa man kan åstadkomma. Men gåvan skall ju också kunna inpassas i mottagarens miljö, vilket i det här fallet betyder att den skall bli en del av mottagarlandets förvaltning. Om standarden är alltför hög, kan driftkostnaderna bli för stora. Revisorerna har här pekat på vissa brister i Kelibia. I London ges utbildning i preventivteknik åt läkare och barnmorskor från u-länderna. En svensk expert skriver: »Lokal och utrustning var primitiva och skulle inte accepteras vid ett svenskt sjukhus. Ur svensk synpunkt var det av värde att finna, att träningen av läkare från utvecklingsländerna skedde under dessa förhållanden, som även godtogs ur engelsk synpunkt. Arbetet som utfördes och de instruktioner, som gavs, var av högsta kvalitet.» Den svenska riksdagen och den svenska allmänheten har ansett att familjeplanering skall ha hög prioritet när det gäller SIDA:s insatser. Men alltjämt är den andel, som vi anslår till denna gren av verksamheten förvånansvärt låg. Kanske beror detta bl.a. på att det råder en stor brist på experter, som representerar olika vetenskapliga synpunkter på detta frågekomplex. Att stimulera till en ökad tvärvetenskaplig forskning är något som vi på alla sätt måste uppmuntra. I det sammanhanget är det viktigt att det familjeplaneringsinstitut, som det har talats om, snarast kommer till stånd. Bakom ett sådant önskemål står också högerpartiet, vars riksstämma i somras uttalade sig bl.a. för prioritering av familjeplanering och utbildning samt för ett vetenskapligt institut. Representanter för det internationella organet, IPPF, har också betonat, att det är viktigt att ett sådant institut får en internationell prägel. Hittills har man kanske betraktat de olika familjeplaneringsprojekten alltför mycket ur enbart medicinsk synpunkt. Man borde i större utsträckning följa utvecklingen ur sociologisk och psykologisk synpunkt. Vad betyder det då för ett u-land att lyckas med sin familjeplanering? Låt oss som exempel ta Pakistan. Med nuvarande födelseoch dödlighetstal kan man räkna ut, att siffran för barn under 6 år, som år 1965 uppgår till 26 miljoner, år 1985 kommer att ha stigit till 53 miljoner. Vilken fruktansvärd påfrestning för ett land, som trots stora ambitioner inte har möjlighet att klara vare sig försörjning eller utbildning för den nuvarande befolkningen! Men det finns ju inte anledning att här i dag gå in på de olika anslagsposterna för nästa budgetår, den frågan får stå över till nästa remissdebatt. Jag har därför här inte alls berört den procent av nationalinkomsten, som ibland har tenderat att bli den dominerande faktorn i debatten om u-landshjälpen. Det är inte heller min avsikt att göra det nu. Jag tror att SIDA är bättre betjänt av att vi mer går in på en diskussion av de aktuella objekten. Jag tror att vad som nu behövs är en saklig och frasfri diskussion här i riksdagen och en tålmodig upplysning bland den svenska allmänheten.

Herr talman! Den livliga skoldebatt som för närvarande pågår motiverar att skolfrågorna också belyses i höstremissen. Det senaste decenniet har kännetecknats bl.a. av en serie skolreformer, om vilka det i stort sett har rått politisk enighet. När Ragnar Edenman avgick som ecklesiastikminister uttalade han i en avskedsintervju apropå grundskolereformen följande: »Nu har vi huset klart. Det vilar på en stabil grund. Väggarna är resta och taket läggs på. Nu gäller det att koncentrera sig på arbetet inom huset. Det blir nästa viktiga steg i den rullande skolreformen.» Uttalandet speglar situationen i grundskolan på ett som jag tycker ganska riktigt sätt. Vi har uppnått stabilitet i organisationen, även om främst översta våningen i grundskolebyggnaden, årskurs 9, sannolikt inom kort måste få en ganska ordentlig ommöblering. Planeringsarbetet pågår som bekant för fullt på skolöverstyrelsen, och jag förutsätter att vi får tillfälle att diskutera högstadiets utformning här i riksdagen senare. Målsättningen i 1962 års grundskolebeslut var hög, för att inte säga djärv. Knappast något land har beslutat ett obligatoriskt skolsystem med djärvare föresatser att påverka och utveckla samhället i demokratisk riktning än Sverige. I propositionen om grundskolan år 1962 sägs: »Skolans mål och undervisningens innehåll är varje människas rätt till allsidig utveckling av sina anlag och intressen. Tungt vägande är också det moderna samhällets behov av krav på sådana egenskaper hos människorna, vilka grundlägger och förstärker demokratins principer för samverkan och tolerans mellan kön, raser och nationer. Fostran till fritt och självständigt kritiskt omdöme måste kompletteras med fostran till samarbete. Respekten för sanning och rätt, för människans egenvärde, för människolivets okränkbarhet och därmed för rätten till odelad personlig integritet representerar så omistliga tillgångar, att de kan sägas utgöra några av de grundvärden som måste få bestämma skolans mål och undervisningens innehåll och inriktning. Härav följer för undervisningsarbetet sammanfattningsvis kraven på självverksamhet, åskådlighet, individualisering samt gemenskap och samarbete.» Målsättningen ställde nya och väsentligt ökade krav på den svenska lärarkåren. Lärarutbildningssakkunniga fastslog också detta i sitt betänkande, där det bl.a. sägs: »Denna uppgift innebär en omställning i arbetssättet på alla nivåer, såväl i grundskolan som på det gymnasiala stadiet.> — >Förr skulle läraren främst kunna fånga klassens uppmärksamhet, numera måste han i första rummet kunna stimulera den enskilde elevens arbete». — »Organisationsförmågan sätts på prov framför allt vid individualiserad undervisning.» Herr talman! Jag har citerat dessa avsnitt ur ett par väsentliga skolpolitiska dokument för att belysa en central fråga i den just nu livliga debatten om anpassningsfrågorna i dagens skola. Jag tror nämligen att ett av grundproblemen i de svårigheter som otvivel Allmänpolitisk debatt aktigt våra lärare och elever har att kämpa med utgöres av skillnaden mellan den djärva målsättningen och de befintliga förutsättningarna att förverkliga dem i det dagliga arbetet. Ingen kan förneka den goda vilja och den ambition som lärarkåren lägger i dagen för att lyckas, men tyvärr saknas så mycket av den inre utrustningen i materiellt och pedagogiskt hänseende att skolsystemet långt ifrån ännu fungerar gnisselfritt. Situationen har inte blivit bättre av den eftersläpande lärarutbildningsreformen. Först i år har riksdagen beslutat om hur lärarkåren skall utbildas för de långt tidigare beslutade skolformerna. Det kommer att dröja fram till 1970-talet innan lärare lämnar lärarhögskolorna med en utbildning som helt anpassats till grundskolans, gymnasiets och fackskolans läroplaner. Det mest kännetecknande för den klass läraren i en svensk grundskola möter är sannolikt heterogeniteten, den stora spännvidden, i många avseenden. Det är naturligtvis en konsekvens av principen om den sammanhållna klassen i ett obligatoriskt skolsystem. I klassen finns elever med vitt skilda intellektuella förutsättningar. Där finns elever med helt olika ekonomisk bakgrund. Möjligen föreligger den gemensamma nämnaren att de flesta upplevt en ökning av familjens inkomster under en tioårsperiod med upp emot 100 procent. Med det följer en inställning, karaktäriserad av ständigt ökad anspråksnivå, som kan leda till en inte alltid problemfri standardjakt. Många utredningar liksom den allmänna erfarenheten säger att hemmets studiemiljö är högst avgörande för skolgångens utfall. På den punkten skiljer sig läget i grundskolan väsentligt från den tidigare urvalsskolan. Vi vet att det stora flertalet i föräldragenerationen alltjämt endast har fått sin utbildning i folkskola. även om detta inte får tas som en generell regel — och det är jag angelägen att understryka — så har de elever som kommer från hem där för äldrarna har större erfarenhet av studier ett bättre studiesocialt stöd än de andra. Att så är fallet går inte att komma ifrån, och jag tror att det är en omständighet som alltför ofta förbises. Med den förlängda skolplikten följer också ett förlängt beroende av föräldrafamiljen, ekonomiskt och praktiskt, parat med ett ökat behov av snabbare social och psykologisk frigörelse, vilket naturligtvis kan vara konfliktskapande. Samhällets strukturförändringar är en annan omständighet som starkt påverkar skolungdomens situation. En inre folkvandring bestående av att cirka 400 000 människor per år byter hemortskommun gör att såväl ungdomar som deras föräldrar ofta saknar det rotfäste i hemmiljön som tidigare generationer ägde. Vissa kontaktsvårigheter blir många gånger en följd härav. Med industrialiseringen följer också kvinnans frigörelse från hemmet, vilket med nödvändighet radikalt förändrar skolsituationen för eleverna. Herr talman! Åtskilliga andra faktorer går säkert att redovisa, som kan sägas ge dagens skolungdomar en helt annorlunda situation än tidigare.

Dessa problem har fått sin utlösning i den pågående skoldebatten. Leder den diskussionen till en större öppenhet, en ärligare vilja att redovisa hur situationen verkligen är med de mörka inslag som finns, men också påpekanden om de spirande framgångar som förekommer i rikt mått, är debatten enbart en positiv företeelse. Men om den däremot skulle få till resultat en negativ attityd mot grundprinciperna i det framarbetade skolsystemet, då finns det anled ning att träda upp till försvar. Oavsett resultatet har skolans personal rätt att vänta sig ett fortsatt positivt engagemang från stat och kommun. De väntar sig konkreta förslag och en ökad satsning för att ge skolan nödvändiga resurser i uppföljningsarbetet och vidareutvecklingen av skolreformerna. Punktvis skall jag försöka sammanfatta några av de åtgärder som jag finner angeläget att omedelbart vidta eller vidareutveckla för senare verkställigbet. 1) även om åtskilliga ansträngningar gjorts och goda resultat nåtts för att förverkliga en metodik som står i överensstämmelse med läroplanerna, har jag ändå den bestämda uppfattningen att en intensifierad fortbildning av skolans personal, främst skolledare och lärare, är mycket angelägen. En gammal god pedagogisk regel är att en meningsfylld sysselsättning ger god arbetstrivsel. För att tillgodose exempelvis de skärpta kraven på individualiserad undervisning återstår säkert mycket att göra ännu. 2) Ett annat led i förnyelsen av metodiken utgör produktionen av hjälpmedel. Intensivt arbete pågår på skilda fält för att tillgodose det behovet, och vi kan därför motse en fortsatt snabb förbättring. Men det gäller inte enbart produktionen utan väl så mycket systematiseringen och vägledningen om hur och när materialet effektivast skall utnyttjas. Jag vågar påstå att en riklig mängd undervisningsmateriel, men illa planerad, kan vara lika otillfredsställande som stor knapphet på materiel. 3) Den elevvårdande personalen är ännu helt otillräcklig. Antalet kuratorer är i dag cirka 200, varav en hel del är halvtidsanställda. Vi har 15 länsskolpsykologtjänster och 97 kommunala skolpsykologtjänster. Antalet elever per psykolog varierar avsevärt. Högsta antalet är för närvarande över 16 000. Var och en förstår att en fortsatt utbyggnad på det här området är nödvändig, om acceptabel effektivitet skall uppnås. Vidare förefaller det som om en del gränsdragningsproblem kvarstår, om vilka arbetsuppgifter de olika tjänstemännen lämpligen bör ha inom elevkåren. Sådana ting borde relativt snabbt gå att klara ut. I mångt och mycket är det ju här fråga om ett lagarbete. 4) Då elever får tillfälliga eller mera långvariga anpassningsproblem i skolarbetet, måste skolan ha en tillräckligt differentierad arsenal av hjälpåtgärder till sitt förfogande, Klinikoch specialundervisning av olika slag utgör de viktigaste inslagen i det här avseendet. Det kan dock ifrågasättas, om inte förnyade ansträngningar för att finna nya former på det här området är motiverade. 5) Det nuvarande statsbidragssystemet låser den kommunala skolledningen på ett enligt min mening något olyckligt sätt i det pedagogiska förnyelsearbetet. För närvarande är statsbidraget bundet till antalet lärartjänster. Jag ifrågasätter, om inte en annan bas vore lämpligare, som gav skolledningen större frihet att t.ex. utnyttja olika slag av personal i undervisningen och större frihet att organisera klasser och grupper enligt Trump-metoden. En sådan översyn av statsbidragssystemet borde också innefatta bidrag för all undervisande och elevvårdande personal, således inte enbart skolledning och lärare. 6) I flera läraruttalanden på senaste tiden har framkommit hur lärare i ensamhet för sin kamp mot besvärliga elever eller hela klasser utan att vilja eller kunna föra problemen vidare. Lärare som kommit i en sådan situation att de är nära att ge upp måste omedelbart bibringas den uppfattningen att de kan få hjälp och framför allt också får hjälp när det behövs. För mig förefaller det helt naturligt att läraren i första hand skall kontakta rektor i sådana här situationer. I den pågående debatten har det gjorts gällande att lärarna har dragit sig för att tala med rektor på grund av föreliggande risk att få sänkt tjänstgöringsbetyg. Jag tror farhågorna är överdrivna. Men jag kan inte heller se att någon gradering av lärarens tjänstgöring tjänar något vettigt syfte. Därför tycker jag att den delen av tjänstgöringsbetyget helt kan utgå. I det här sammanhanget förtjänar påpekas den slagsida som tyvärr alltför ofta rektorernas arbetsinsatser får mot den administrativa sidan på de pedagogiska uppgifternas bekostnad. Även den saken förtjänar övervägas.

Tyvärr har den icke utnyttjats på det sätt som var avsikten, och det kan därför diskuteras om inte en omorganisation snarast bör göras. Det avsnitt i nämnda undersökning som jag finner vara särskilt angeläget att det inte faller i glömska utan ständigt är föremål för fortsatt vidareutveckling är skolbyggnadernas utformning. Det gäller främst sådana ting som storleken, möjligheten att dela upp skolenheten i skilda avdelningar för att motverka stora elevmängder med åtföljande anonymitetsproblem, kommunikationsledernas utformning, placeringen av gemensamhetsutrymmen, <:bullerbekämpning Oo. s. Vv. 8) En utveckling av elevdemokratin i den riktning som finns redovisad i en motion, som jag är medmotionär på, kan befrämja arbetstrivseln. Motionen skall behandlas senare i dag, varför jag inte kommenterar den närmare nu. 9) Till sist skulle jag vilja stryka under behovet av ökad information om våra skolformer via massmedia. Jag har den uppfattningen att många föräldrar känner sig okunniga om vilka möjligheter deras barn har att få mest adekvat utbildning i förhållande till sina förutsättningar. Informationen bör inte minst belysa de arbetsformer som den nya skolan vill utnyttja. Herr talman! Jag har försökt att i några punkter konkretisera några väsentliga frågor i dagens skoldebatt som alla ytterst gäller att göra arbetstrivseln större. Det hade varit ett nöje att få ventilera dem med något av statsråden i departementet, men jag kanske får tillfälle att göra det senare.